Uusmann! Erling Bager har frågat miljöministern om hon avser ta initiativ för att utreda om säkerhetsavstånd bör införas till daghem, skolor och bostäder för mobilsändare och antenner. Frågan berör även Ines Uusmanns område, och eftersom hon har huvudansvaret har hon här svarat att hon inte avser att göra någonting för närvarande. Jag känner mig litet tveksam till det. Detta är en fråga som man närmar sig med stor ödmjukhet, och den berör som sagt väldigt många olika ministerområden. Det jag främst tänker på är barnen. De barn som nu växer upp lever i ett helt annat samhälle och utsätts under en mycket längre period för strålningen. På den punkten tycker jag att Erling Bager resonerar på ett sätt som man måste lyssna till och kan sympatisera med. Det pågår ett fullskaleexperiment i samhället i dag. Det finns i dag ingen utvärdering av vad dessa strålningsrisker kan innebära på sikt. Det gäller dels att de barn som växer upp utsätts under så mycket längre tid, dels att det finns så många olika källor som tillsammans har en effekt. Jag har inte känt att man från SSI har tagit den hänsynen till detta som man kanske skulle vilja att man där skulle göra. Man bör gardera sig och vara förutseende när det gäller kommande hälsoskador. Vi vet när vi tittar tillbaka i historien att nya hälsofaror ofta har mötts med stor skepsis. Man har inte tagit itu med dem därför att man har saknat tillräckligt underlag. Man har inte haft tillräckligt med utvärderingar för att göra något förrän väldigt många människor upplevt att de påverkats och att man kan konstatera skador. Man skulle önska att vi lärde oss och att vi förekom innan vi kanske ställs inför det faktum att många människor tagit skada av strålningen, framför allt av den sammanlagda effekten. Om nu inte Ines Uusmann vill gå interpellanten till mötes på det sätt som han önskat, undrar jag om det finns något annat man kan göra. Kan man samla in mer uppgifter? Jag skulle önska att man framför allt tittade närmare på vad som händer med barnen. I dag vet vi väldigt litet om hur de påverkas.
Fru talman! SSI är den myndighet som har att se till att dessa faror kan minimeras och som skall hålla sig à jour med forskning. Där har man under ett antal år följt det här ganska noggrant och fortsätter att göra det. Men utifrån de uppgifter som forskningen tillhandahåller nu menar man på SSI att det inte finns någon anledning att gå ut med några särskilda eller annorlunda säkerhetskrav. I frågan om ett säkerhetsavstånd på en meter menar SSI att man måste vidta de försiktighetsåtgärder som krävs i arbetarskyddslagen, Arbetarskyddsstyrelsens författningar. De reglerna gäller, ASF:s regler gäller och det finns även rekommendationer från FN:s världshälsoorganisation, WHO, som naturligtvis också måste följas. Men på SSI konstaterar man att man för närvarande inte kan se någon risk från strålningsskyddssynpunkt. Icke desto mindre, fru talman, är det viktigt att man följer försiktighetsprincipen. Av den anledningen har Socialstyrelsen frågat ett antal myndigheter, som kan vara mer eller mindre berörda av dessa problem, hur de ser på forskningsresultaten och utvecklingen på området. Det arbetet är inte avslutat. Frågan ställdes ganska nyligen, och man har ännu inte fått in några svar. Men det är alltså dels SSI, dels Socialstyrelsen som har problemen under lupp. Man skall komma ihåg att detta inte är en fråga som man tar lätt på ifrån samhällets sida. Jag tycker att det är viktigt att inte ta ifrån tillsynsmyndigheter och miljö och hälsoskyddsnämnder ansvaret. Det handlar ju faktiskt också om hur man placerar antennerna. Vi måste alla dela ansvaret, både staten och den kommunala tillsynsmyndigheten.
Fru talman! Allra först vill jag säga att man inte med bästa vilja i världen kan påstå att vi följer försiktighetsprincipen när den ansvariga myndigheten ger besked om att här inte finns några risker. Då följer man inte försiktighetsprincipen. Jag kan inte gå in på fördelningen inom Regeringskansliet vad gäller interpellationsdebatter och annat. Men det förefaller som om kommunikationsministern får ta hand om många frågor av svårbedömd karaktär. Jag ställde den här interpellationen till miljöministern, eftersom det i första hand är en hälsofråga, men den har sedan skjutits över till kommunikationsministern. I svaret står att ministern och regeringen inte vill föreslå ett säkerhetsavstånd. Jag gick inte så långt i min interpellation, utan jag gick dithän att man borde utreda frågan om inte säkerhetsavstånd till daghem, skolor och bostäder för dessa sändare borde införas. Jag trodde inte att man skulle kunna gå direkt på ett förslag från regeringen utan att först utreda det, och jag tycker fortfarande att det är viktigt att man utreder först. Arbetsskyddslagen berör i vissa delar dem som sätter upp antennerna, men också Boverket behöver ledning om hur de skall hantera frågan. De väntar på besked från andra statliga myndigheter innan de tar in detta i sina bedömningar. Jag vill gå vidare med frågan om samordningen i regeringen. I samband med att jag lade fram interpellationen framkom det i massmedierna att det skulle ha begärts en utredning inom Regeringskansliet. Till Göteborgsposten har man på Miljödepartementet sagt att regeringen har tillsatt en utredning som skall vara klar inom ett år. Jag har försökt kontrollera detta i dag, och tydligen jobbar några tjänstemän med detta. Jag undrar litet stilla hur det är med samordningen i Regeringskansliet och de statliga myndigheterna. I det här fallet har Socialstyrelsen tjänstemän som granskar området, och från Miljödepartementet har man uppgett att en sådan översyn pågår. Det är bra om så sker, men jag tycker också att det kanske borde har nämnts i regeringens interpellationssvar, som väl måste vara samordnat mellan departementen. Jag tycker att det är viktigt att man tar saken på fullt allvar och åtminstone påpekar att det är olämpligt att vistas närmare antenner än en meter. Vi vet att det dräller av antenner på fastigheterna. Jag blev uppringd från Huddinge och fick höra att det sitter flera sändare på väggen utanför en mödravårdscentral och flera större antenner på taket. Antennerna är av olika karaktär. Den antenn jag nämnde som finns på Västerlånggatan mittemot apoteket är i form av en stång som gjorts ganska snyggt i smide för att passa in på fasaden. Det är en rundstång nära fönster som sänder åt praktiskt taget alla håll. Andra typer av antenner ser ut ungefär som ett tvåliters mjölkpaket. Det är grå lådor som sätts upp på väggarna. De kan säkert skärmas av så att strålningen går rätt ut från väggen. Men återigen menar jag att det är viktigt att man ger rekommendationer och inte bara hänvisar till de lokala miljö och byggnadsnämnderna. Här behövs riktlinjer.
Fru talman! Kommunikationsminister Ines Uusmann! Det var bra att ministern redogjorde för att man har ett samarbete och kontakter mellan de olika departementsområdena. Det här är ju inte bara en fråga för Kommunikationsdepartementet, även om jag förstår att en hel del av ansvaret ligger där. Enligt mitt sätt att se är det i allra högsta grad en hälsofråga. Man känner ofta att utvecklingen på det här området går fortare än man hinner med att följa upp och vid behov kanske reglera. Jag kan nämna ett annat exempel som jag blivit uppmärksammad på och som man verkligen kan ställa frågor kring. I dag finns ju baby watchers, elektroniska barnvakter. Man sätter en dosa, liknande en mobiltelefon, i barnvagnen eller vid huvudänden av barnets säng, och föräldern har också en. Sedan kan föräldern vistas i en annan del av huset och ändå höra om barnet vaknar eller blir ledset och då gå och ta hand om det. Dessa apparater fungerar som mobiltelefoner, men i dag vet man ingenting om dem. Till detta kommer att vi vet oerhört litet om hur små, känsliga barn reagerar på den här typen av strålning, även om det är en låg exponering av radiostrålar. Jag känner att det är väldigt svårt att se vad det här kommer att betyda. Det finns alltså strålning på många områden, och när man ser det blir frågan om radioantennerna desto viktigare.
Fru talman! Vi lever i en värld där det finns oerhört många mikrovågor som korsar oss och påverkar oss. Vi behöver bara gå till vårt eget kök så vet vi hur det ser ut. Men nu diskuterar vi mobilsändarantenner. Jag delar Erling Bagers uppfattning att man skall ta frågan på allvar - självfallet skall man göra det. Men innan man kommer så långt att man fastställer riktlinjer - vilket ändå är en allvarlig sak - behöver man göra en ordentlig undersökning. Det är den undersökningen som Socialstyrelsen har börjat med. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en hälsofråga. Nu råkar det vara så att vi pratar om mobilsändare, och därför hamnar det hela under post och telefrågor. Men det är i grunden en hälsofråga. Socialstyrelsen ställer frågor till olika myndigheter, och sammanställer svaren för att få ett bra underlag. Efter detta kan man sedan ta reda på om riktlinjer behövs eller inte. Den ansvariga myndigheten hävdar att det inte finns belägg för detta i dag. Men vi har ju ändå en myndighet som har gått vidare, och i och med det hoppas jag att Erling Bager inte tycker att vi slarvar bort frågan. Det är en viktig hälsofråga.
Fru talman! De svar som kommunikationsministern ger, speciellt i det senaste inlägget, ger en bättre inriktning av problemen än vad själva svaret gör. Där finns nämligen ingenting om det som tydligen finns hos Socialstyrelsen, och som jag själv fick ta upp i debatten i och med att medierna har plockat fram det hela. Det är bra att Socialstyrelsen håller på! Det var just det som jag begärde med interpellationen - att få en utredning. Man bör utreda detta noggrant, och överväga om man skall införa säkerhetsavstånd. Svaret ger i varje fall en indikation om att en meter och därunder är olämpligt avstånd. Man säger också att man kan rikta det hela så att det går åt ett håll. Men har allmänheten fått information om detta? Har de som bor i Gamla stan och på andra ställen där det här finns utanför fönstren fått veta detta? Om farhågorna finns fordras det att man centralt från statsmakten tar fram någon typ av råd och inriktning som också allmänheten får ta del av. Det skall inte enbart gälla arbetslagstiftningen. Detta påverkar nämligen boendet så pass mycket. Barn i lekskolor och skolor påverkas. Genom att barn mänskligt sett under mycket längre tid än vi vuxna kommer att utsättas för detta har de en längre exponering. Då bör försiktighetsprincipen gälla. Jag är ledsen att säga att man inte hittills har visat att man låter försiktighetsprincipen råda, trots att det finns forskare som inte utesluter hälsorisker. SSI har skrivit och gett förslag till Kommunikationsdepartementet, som tar ganska lätt på detta.
Fru talman! Jag vill påstå att ingen tar lätt på detta. Det är, som jag sade, en hälsofråga. Även om jag inte är hälsominister känner jag stor respekt för att den teknik som vi behöver för att ha en bra kommunikation också skall fungera ur hälsoaspekter. Jag välkomnar alltså det arbete som Socialstyrelsen utför. Samtidigt är SSI den myndighet vi i dag har att luta oss emot. Till dess att vi får bättre underlag är det så. Men jag hävdar också att miljö och hälsoskyddsnämnderna har ett stort ansvar för att bevaka hur detta fungerar i praktiken. Det kan vi inte göra från statens sida - inte ens om vi hade aldrig så bra riktvärden. Det måste göras lokalt.

Herr talman! Det är väldigt otillfredsställande att jordbruksutskottets betänkande nr 12 skall avgöras efter bara en bordläggning med tanke på att handlingarna inte fanns att tillgå i går när de olika partierna skulle ha sina gruppmöten. Det betyder att jag som enskild riksdagsledamot inte har haft någon möjlighet att sätta mig in i ärendet, och jag kunde därmed inte heller redogöra för mina åsikter inför min partigrupp. Jag har heller inte haft möjlighet att anmäla mig till talarlistan. Det har jag gjort i dag och kommer därmed sist. Jag kommer då att återkomma med en del synpunkter. Jag har alltså nu inget yrkande, men jag vill uttrycka att jag tycker att det är högst otillfredsställande att det går till på det här sättet, att vi som riksdagsledamöter inte har en chans att få se handlingarna.

Herr talman! Jag vill först peka på det olyckliga i att det betänkande som kammaren nu står inför att behandla inte var delat på ledamöternas bänkar inför partiernas gruppmöten i går kväll. Därmed erbjöds inte ledamöterna under gruppmötena rimliga möjligheter till diskussion kring de olika frågeställningar som framförs i betänkandet. Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anser detta vara otillfredsställande. Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1997/98:12 behandlas regeringens proposition nr 28, som tar upp ändringar i djurskyddslagen m.m. Ändringarna behövs för att EG:s direktiv på djurskyddsområdet skall kunna införlivas i den svenska lagstiftningen. Ändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 I betänkandet behandlas också fem följdmotioner med åtta yrkanden och dessutom 97 fristående motionsyrkanden om djurskydd från den allmänna motionstiden 1996 och 1997. I dessa yrkanden tas upp bl.a. allmänna djurskyddsfrågor, djurförsök, foderfrågor, kadaverhantering, djurhållning, djurtransporter och varghybrider. Jag skall här beröra några av de frågor där vi moderater har haft eller fortfarande har avvikande synpunkter. Herr talman! Regeringens förslag då det gäller djurförsök går ut på att det för användande av försöksdjur framöver skall krävas inte bara tillstyrkan från en djurförsöksetisk nämnd, vilket för närvarande gäller, utan också ett godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Vi moderater ansåg detta acceptabelt först om förslaget kompletterades med möjligheten att överklaga ett sådant godkännande. Utskottet har tillstyrkt vårt förslag och därmed delvis också tillstyrkt fyra motioner från samtliga partier i riksdagen. Propositionens förslag avstyrks alltså i motsvarande del. Herr talman! Vi moderater i utskottet har i reservation nr 6 tagit upp frågan om vissa måttbestämmelser för djurstallar. När det gäller nötkreatur och deras utrymme i bås träder nya bestämmelser i kraft vid utgången av år 1998. För att underlätta de befintliga jordbruksföretagens möjligheter till anpassning till de skärpta bestämmelserna finns i berörda föreskrifter vissa möjligheter till undantag. I ett befintligt stall eller vid ombyggnad av ett stall kan mindre avvikelser från måttföreskrifter göras om det är djurskyddsmässigt godtagbart för det enskilda djuret och om planlösningen i stallet är god. Jordbruksverket har möjligheter att medge undantag från föreskrifterna om det föreligger särskilda skäl. Vi har i moderata motioner på goda grunder framhållit att det kan befaras att många lantbrukare kommer att tvingas sluta med mjölk och köttproduktion på grund av att de inte uppfyller de nya kraven på exempelvis båsutrymmen. Dagens redan låga lönsamhet på grund av för höga och konkurrenssnedvridande kostnader i Sverige skapar stor osäkerhet huruvida många producenter är beredda att göra nya investeringar. Särskilt äldre lantbrukare är tveksamma. Enligt vår mening bör möjligheterna att tillåta mindre avvikelser eller medge undantag från gällande föreskrifter utnyttjas för att tillgodose behovet av individuella lösningar för exempelvis äldre lantbrukare, som annars skulle tvingas upphöra med sin produktion i förtid. En förutsättning för detta måste dock vara en dokumenterat god djuromsorg hos den berörda lantbrukaren och att en eventuell avvikelse är godtagbar från djurskydds och djurhälsosynpunkt. Vi vill alltså ge regeringen de här synpunkterna till känna. Vi har också ett särskilt yttrande fogat till betänkandet som gäller varroakvalster hos bin. Detta är en allvarlig fråga kring vilken vi har vissa synpunkter, som Eva Björne senare under debatten kommer att delge kammaren. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation nr

Herr talman! Den här debatten och det här betänkandet rör en ändring av djurskyddslagen beroende av att EG-direktiv och EG-bestämmelser gör att den svenska lagstiftningen måste ändras. Efter vad jag kan förstå kommer djurskyddslagen i huvudsak att bli bättre i och med detta. Det ställs större krav på dem som har försöksdjur och bedriver djurförsök. Från Centerpartiets sida har vi i anslutning till detta motionerat om ändringar av 2 § så att djurskyddsmyndigheterna skulle kunna stoppa djurförsök om man anser att djuren utsätts för ett lidande som inte är acceptabelt. Den ändring som gjordes 1990 eller 1991 fråntog hälsoskyddsnämnderna den möjligheten. Vi har inte följt upp dessa yrkanden i det här fallet, eftersom de regler som nu förs in gör att det ställs större krav på veterinär, personal m.m. vid de här försöken. Vi får väl se vad det får för resultat. Det här är ändå ett fall framåt. Den stora frågan här är att de djurförsöksetiska nämnderna får bli beslutande i stället för rådgivande. På den punkten var vi till att börja med negativa, helt enkelt därför att de här nämndernas arbete i huvudsak fungerar alldeles utomordentligt bra i dag. Man har hittat en form där olika intressen finns med och där man kan arbeta på ett bra sätt med stort förtroende. Risken är att det här kan brytas. Vi får hoppas att det inte blir så. Det är inte nödvändigt att det blir så, utan arbetet bör kunna fortgå på ett bra sätt också fortsättningsvis. Men det hade varit bättre om man hade kunnat hitta ett annat sätt att lösa det här. Regeringen har varit ganska sen med det här förslaget. De här propåerna från EU har man haft ganska länge. Nu sitter vi i den knipan att vi måste fatta ett beslut. Det här är det enda beslut vi kan fatta som uppfyller kraven från EU, och då får vi göra det. Nu har förslaget ändå ändrats så till vida att det blir möjligt för forskarna att överklaga. Det finns naturligtvis synpunkter på det också, men det här är ändå en rättssäkerhetsaspekt som jag tycker är viktig. Det var också först efter denna ändring som vi kunde få en tillräckligt stor majoritet i utskottet för att få frågan vidare. Vi yrkar bifall till det här förslaget, med de ändringar som är gjorda, även om vi har synpunkter på det. Sedan är det många motioner som har behandlats. Jag skall bara ta upp dem som rör måttbestämmelserna i föreskrifterna till djurskyddslagen, vilka skall träda i kraft när lagen träder i kraft fullt ut den 1 januari 1999. Det här kan skapa stora bekymmer för många som inte har de exakta måtten. Det är inte så enkelt att ändra sådant, utan man är ganska fast om man har en gammal byggnad. Att det här skall gälla vid nybyggnader och ombyggnader är naturligtvis rimligt och riktigt, men det gäller att hitta en form för de befintliga så att de kan fortsätta. Djurskyddslagen i sig tar inte upp de här måtten. De har tillkommit i föreskrifterna, där man gör bedömningar utifrån djurskyddslagen. Djurskyddslagen fastställer att djuren skall skötas väl, att de skall ha det bra, kunna ha ett naturligt beteende och en god miljö. Det är vad djurskyddslagen fastställer. Sedan har myndigheterna lagt på det här med måtten. Men i föreskrifterna står också att det är den totala miljön som skall vara avgörande för om man skall få fortsätta eller inte, inte någon centimeter hit eller dit. Det är inte avgörande för om djuren har det bra eller inte. Nu har vi blivit tvingade att reservera oss på den här punkten, vilket jag i och för sig tycker var dumt. Det hade varit en styrka om ett enigt utskott hade talat om att så här ser vi på saken. Nu är det inte så stor skillnad på det som står i majoritetsskrivningen och i reservationen rent sakligt sett. Den stora skillnaden ligger i att majoriteten inte vill att riksdagen skall uttala sig i frågan utan förutsätter att myndigheterna skall leva efter det här. Det är naturligtvis en from förhoppning. Jag önskar också att det blir på det sättet. Nu har vi ju den majoritet i riksdagen och i utskottet som vi har. Men man kan inte vara säker på det. Därför hade det varit bra med ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen om att det är så här vi skall se på saken. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 6. Här tas också upp litet grand om varroa. Ingvar Eriksson sade att Eva Björne skall prata om det sedan. Jag skulle tro att jag i huvudsak kommer att gilla det Eva Björne säger. Det här är en fråga som vi har haft uppe vid många tillfällen. Bekymret ligger i att vi från riksdagens sida har ganska små möjligheter att bestämma exakt hur det här skall skötas. Det ligger på myndighetsnivå. Jag måste säga för min del, och också för partiets del i stor utsträckning, att man inte har skött frågan om varroa på ett sätt som inger förtroende. Man har så att säga tappat greppet, inte sett till att bekämpa sjukdomen utan i stället försökt gå in med kemikalier och annat för att balansera det hela. Det här är inte tillfredsställande. Jag har dock inget yrkande om detta i dag. Jag yrkar alltså bifall till reservation 6 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag vill kommentera två olika moment, nämligen mom. 6 och mom. 14. Jag skall fatta mig kort, eftersom jag kan instämma i det som har sagts av Ingvar Eriksson och Lennart Brunander. Mom. 6 handlar om den etiska bedömningen i de djurförsöksetiska nämnderna. Denna är i dag, formellt sett, rådgivande. Regeringen har föreslagit att nämnderna skulle fatta bindande beslut utan möjlighet att överklaga. Lagrådet hade invändningar mot detta, men de föranledde ingen ändring i propositionen. Vi i Folkpartiet ansåg det här oacceptabelt, och därför tillkom motion Jo24. Vi föreslog där att man skulle avvakta pågående utredning och inte nu förändra den rättsliga karaktären. Men diskussionerna i jordbruksutskottet gjorde en kompromiss möjlig. Denna innebar att beslutet blir formellt bindande, såsom regeringen föreslog, men att det blir möjligt att överklaga. Därmed blir den här folkpartimotionen delvis tillgodosedd. Vi är nöjda med att ha medverkat till att reglerna tillgodoser rimliga krav på rättssäkerhet, i motsats till regeringens förslag. Mom. 14 handlar om måttbestämmelserna. Vi kan instämma i det som har sagts här tidigare i dag. Det är viktigt att de skärpta kraven införs på ett mjukt sätt, med hänsyn till de omständigheter som finns i det här fallet. Därför stöder vi reservation 6.

Herr talman! Det vi skall diskutera i dag är dels en proposition, dels motioner från två allmänna motionstider. Jag tänker uppehålla mig vid två frågor i dag. Det gäller dels de etiska nämnderna, dels en motion som jag har skrivit tillsammans med Miljöpartiet om att avveckla burhållning av pälsdjur. De etiska nämnderna var en fråga som ledde till mycket diskussioner under utskottsbehandlingen. Jag vill börja med att säga att jag tycker att frågan är väldigt taffligt handlagd från regeringens sida. En proposition har varit aviserad sedan lång tid tillbaka, och det är därför som vi har skjutit på behandlingen av de här frågorna i riksdagen. Propositionen har kommit till, så småningom, med anledning av ett EG direktiv som heter 86 EEG och som handlar just om djurförsök. Det här direktivet innehåller 27 artiklar. Det diskussionen har handlat om, och det vi har debatterat så mycket i utskottet, är en halv artikel, nämligen andra delen av artikel 12. Vad det gäller är huruvida de etiska nämnderna, som hittills har varit rådgivande, skall vara beslutande eller inte. Jag står bakom en motion om att den här frågan också skall handläggas i den särskilda utredning som arbetar i dag och som skall titta på just de här frågorna. Den 6 mars förra året tillkallade regeringen en särskild utredare som skulle göra en inventering och bedömning av försöksdjursanvändningen i landet. Utredaren skulle också utvärdera stödet som lämnas till forskning om alternativa djurförsök, se över hur försöksdjursanvändningen skulle kunna begränsas samt göra en översyn av Centrala försöksdjursnämnden och en utvärdering av de djurförsöksetiska nämnderna. Jag har väldigt svårt att förstå rädslan för att EU kommissionen skall klanka på Sverige för att man lämnar en halv artikel i ett direktiv till en utredning som skall vara klar inom ett par månader. Som jag ser det måste det finnas andra skäl bakom att man inte kunde avvakta och låta även detta uppdrag ingå i utredningen. Det som händer nu är att vi kommer att fatta beslut om de etiska nämnder som finns på några ställen i landet och som fungerar ganska olika. Det kommer att ske i dag, den 18 februari. Den 1 mars, om tolv dagar, skall beslutet träda i kraft. På mindre än två veckor skall de övergå från att vara rådgivande till att bli beslutande. Jag tycker att det är en oansvarig hantering av denna fråga. Nog om detta. Jag vill i alla fall yrka bifall till reservation nr 2, som handlar om just den frågan. Den andra motionen som jag vill beröra litet grand är den motion som jag har skrivit tillsammans med Gudrun Lindvall från Miljöpartiet. Den handlar om burhållning av pälsdjur. Det är som utskottet skriver en fråga som ständigt kommer upp. Det gör den därför att det inte händer särskilt mycket på området. Det kan knappast anses förenligt med djurskyddslagen att hålla t.ex. minkar i ståltrådsburar, minkar som man föder upp enbart för att göra kläder, alltså pälsar, som vi skall ha på oss. Det är alltså ingenting som på något sätt kan vara nödvändigt. Det är en form av djurhållning som inte behövs. Visserligen har man gjort en liten förändring i djurskyddslagen som gäller rävhållning. Men det har tagit väldigt lång tid. Och när det gäller minkarna har det inte skett någon förändring. Minkar är vattenlevande djur. De behöver tillgång till vatten. Det kan inte anses förenligt med djurskyddslagen att de skall hållas i bur. Därför skulle jag vilja yrka bifall till reservation nr 7. Jag vill slutligen, herr talman, också säga litet grand om att vi från Vänsterpartiet har haft ett antal motioner i övrigt som gäller djurförsök. Det gäller bl.a. kartläggning av plågsamma djurförsök, och det gäller olika metoder. Men eftersom detta ingår i en utredning har vi valt att inte reservera oss den här gången. Tyvärr har jag av egen förskyllan också missat att lämna ett särskilt yttrande där jag förklarar detta. Det beklagar jag. Men det kanske ändå gjorde betänkandet något kortare, och jag får väl återkomma i ett annat sammanhang. Tack!
Herr talman! Detta betänkande handlar, som flera talare har sagt, om olika delar av djurskyddslagen. Jag tänker mest uppehålla mig vid de frågor i betänkandet som gäller regeringens förslag, nämligen att göra de djurförsöksetiska nämnderna beslutande. Det här är ett förslag, herr talman, som har mötts med stor skepsis från dem som sitter i de djurförsöksetiska nämnderna. Vare sig forskare, jurister eller framför allt djurskyddsorganisationer vill ha denna tingens ordning. Tittar man på hur de djurförsöksetiska nämnderna fungerar i dag stämmer inte alls det som departementet skriver, nämligen att det normalt sker en dialog mellan forskare och nämnden, där nämnden inte sällan begär att ansökan skall modifieras innan ett tillstyrkande kan ges, som det står på s. Det normala är faktiskt att det ser väldigt olika ut i de olika försöksdjursetiska nämnderna. Det här kan man säga är en beskrivning av hur det ser ut i den bästa. Där sker en beredning där forskare, jurister och djurskyddsorganisationer är med och bedömer ärendet innan det kommer upp till beslut. I andra sker ingen beredning alls, utan beslutet fattas direkt i sittande nämnd. I vissa sker en beredning, men där får inte djurskyddsorganisationerna vara med. Det innebär alltså att vi i dag överlämnar besluten till församlingar som ser helt olika ut. Det är också på grund av att det ser så här olika ut som vi tillsatt en utredning för att få veta hur det egentligen skall se ut i framtiden. Tittar man på de tillstyrkanden eller avstyrkanden som kommer från de djurskyddsetiska nämnderna finner man att det även här skiljer sig enormt mycket. På vissa ställen tillstyrker man aldrig artritförsök, dvs. reumatismförsök, utan smärtlindring, eftersom de här försöken är oerhört smärtsamma för försöksdjuren. De ligger och skriker i burarna, som en forskare uttrycker saken. På andra ställen ger man tillstånd till artritförsök utan smärtlindring. Det innebär att vi i dag ger beslutanderätten till djurförsöksetiska nämnder som inte alls hanterar frågor likadant. Dessutom finns det många djurförsöksetiska nämnder som inte följer Centrala försöksdjursnämndens råd och anvisningar. Centrala försöksdjursnämnden har faktiskt påpekat för de här nämnderna att det kanske vore lämpligt att man började följa råden. Det hade varit mycket intressant att höra hur Eva Eriksson från Folkpartiet, som är ordförande i Centrala försöksdjursnämnden, hade bedömt det här eller hur Berndt Sköldestig, som är vice ordförande, tycker att det fungerar. Det är faktiskt så att CFN, som den förkortas, har avstyrkt förslaget att de försöksdjursetiska nämnderna skall bli beslutande. Det verkar som om regeringen har oerhört bråttom. Jag håller med Maggi Mikaelsson när hon säger att det måste ligga något annat bakom. Kanske jordbruksministern börjar inse att hon inte är speciellt populär i djurskyddsorganisationerna därför att det har hänt så litet och trodde att hon skulle kunna vinna poäng på det här. Men, tyvärr, så kommer inte alls att bli fallet.

Tittar vi på det som händer i dag kan vi se att det om varje djurförsök lämnas in en särskild anmälan för att tala om att det här är okej, t.o.m. om man skall titta på fiskars beteende i ett akvarium. Det handlar alltså inte bara om de djurförsök som nämns här, som ger starka och långvariga smärtor, utan alla djurförsök hanteras likadant i Sverige. Men för de här djurförsöken lämnas det in en ansökan till djurförsöksetiska nämnden för prövning, dessutom går de här fallen i dag vidare till CFN, Centrala försöksdjursnämnden. De kallas § 16-fall. Det är alltså oerhört förvånande att regeringen gör den bedömningen att vi inte lever upp till just den här artikeln. Är det någon artikel vi faktiskt lever upp till måste det ändå vara den här, som man hänvisar till som motiv till att vi skall ha försöksdjursetiska nämnder som är beslutande. Det är alltså mycket märkligt detta. Om det dessutom var så att man var rädd för att man inte skulle leva upp till direktivet skulle man ju kunna göra det så enkelt, vilket ingen hade protesterat mot, att de här § 16-fallen, dvs. de som innebär starka smärtor under lång tid, fick beslutas på CFN. De anmäls ju ändå till CFN i dag. Det finns alltså många betydligt bättre alternativ till förslag än det regeringen nu lägger fram om att beslut skall fattas hos de försöksdjursetiska nämnderna. Att en etisk nämnd skall vara beslutande är också intressant. När dåvarande jordbruksministern Mats Hellström såg till att vi fick de djurförsöksetiska nämnderna skrevs det i promemorian att de skulle vara rådgivande just därför att det inte låg i etiska nämnders karaktär att vara beslutande. Nu har vi fått en jordbruksminister som går helt på tvärs mot den tidigare, också socialdemokratiske jordbruksministern, och gör en helt annan bedömning. Jag skulle gärna vilja höra från socialdemokraterna hur man har tänkt sig detta. Vad skall gälla? Skall norra Stockholms djurförsöksetiska nämnd har djurskyddsorganisationerna protesterat mot att man inte får vara med i de förberedande mötena. Hur tänker man hantera det? Det som blir ännu mer intressant är hur man tänker hantera eventuella överklaganden. I dag kan en forskare alltid återkomma till en försöksdjursetisk nämnd om han eller hon har fått avslag. Nu får de dubbel möjlighet att överklaga. Då kunde man tycka att det skulle se snyggt ut om även de andra intressenterna, t.ex. djurskyddsorganisationerna, hade möjlighet att överklaga, eftersom det de facto ibland fattas beslut helt i strid med de råd som CFN har gett. Men icke. Vi har alltså en reservation mot detta förslag, där vi tycker att om de etiska nämnderna skall vara beslutande måste i alla fall forskare och djurskyddsorganisationer ha samma möjlighet till överklagande. Det här finns i reservation 4, som jag yrkar bifall till. Vi tycker alltså att det här är ett oerhört olyckligt förslag. Det har kritiserats oerhört hårt av dem som har engagerat sig mycket när det gäller djurförsök. Vi menar att det här inte kommer att göra att det blir bättre för djuren, snarare finns det en stor risk att det kommer att innebära det motsatta. Den dag en forskare börjar överklaga att han inte får göra ett artritförsök utan smärtlindring och domstolen kan konstatera att andra djurförsöksetiska nämnder tillåter att man gör artritförsök utan smärtlindring, hur skall domstolen hantera det? Skall man tala om för de djurförsöksetiska nämnder som har större krav att det här är fel? Kommer man att ge den forskare som vill göra artritförsök utan smärtlindring rätt? Vad skall bli prejudicerande? Vilka djurförsöksetiska nämnders bedömning skall domstolen titta på? Det finns en enorm mängd frågor som inte har besvarats i betänkandet. Det är ett hafsigt, slafsigt och ogenomtänkt förslag som nu skall klubbas igenom av en majoritet i riksdagen. Jag vill också yrka bifall till reservation 2, där det framgår varför vi tycker att detta är ett olyckligt beslut. Vi har också yrkat bifall till en kd-motion som handlar om att stärka § 19. Jag vet att Dan Ericsson kommer att utveckla den frågan ytterligare. Jag yrkar bifall till reservation 1. En mängd andra motioner har väckts i sammanhanget, t.ex. om pälsdjursuppfödning. Djur sitter fortfarande i bur i Sverige. Rävar sitter i bur, fastän det har sagts att det skall bli en ändring. Men det kommer att ske först år 2000. Man kan starkt ifrågasätta att vilda djur som mink, som behöver vatten och att få röra sig, skall hållas i bur. Det är djurplågeri, och det är dags att det förbjuds. Maggi Mikaelsson har redan yrkat bifall till reservation 7, som också vi står bakom. Vi har också tagit upp en del andra frågor, t.ex. märkning av katter och hur vi hanterar katter. Elisa Abascal Reyes skall tala om detta. Annika Nordgren kommer att tala om kadaverhanteringen. Vi har också yrkat om att inrätta en djurskyddsmyndighet. När vi nu ser att de djurförsöksetiska nämnderna hanterar frågorna så olika och vi ser att det finns många obesvarade frågor, tror vi att ett sätt att stärka djurskyddet i Sverige skulle vara att inrätta en ny djurskyddsmyndighet. Det är krav som har framförts från många håll. Jag hoppas att den utredare som ser över frågorna även skall komma in på detta. Det skulle vara ett sätt att stärka djurskyddet. Eftersom vi i Sverige i många sammanhang - t.ex. i det här betänkandet - säger att vi skall vara ett föredöme i EU, kunde detta vara ett sätt att visa att vi menar allvar. En djurskyddsmyndighet kan visa vad som kan göras i ett land - om man verkligen vill. Jag konstaterar med beklagan att Socialdemokraterna har valt att ge forskarna dubbel möjlighet till överklagande, i stället för att hitta en lösning som alla som sitter i djurförsöksetiska nämnderna kan vara nöjda med - t.ex. att förlägga beslutanderätten för de allvarliga § 16-fallen till CFN. Det var tydligen viktigare att få igenom förslaget än att se till att det är genomtänkt. Det kan jag bara beklaga.

Herr talman! Gudrun Lindvall efterlyser Eva Erikssons åsikt i dessa frågor. Det behöver inte råda någon osäkerhet om hennes uppfattning. Hon har skrivit under folkpartimotionen jag nämnde, Jo24. Vi skulle helst vilja avvakta utredningen. Det blev en kompromiss i jordbruksutskottet. Den innebar att utskottet förde in möjligheten att överklaga. Vi var nöjda med den kompromissen. Vi tyckte att det var viktigt att reglerna tillgodoser rimliga krav på rättssäkerhet. Det är en grundläggande princip att kunna överklaga bindande beslut. Det verkar också som att Gudrun Lindvall har svajat i frågan. I motion Jo523 från 1996/97, som Gudrun Lindvall m.fl. står bakom, yrkas på att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna vad i motionen anförts om att de djurförsöksetiska nämnderna bör bli beslutande.
Herr talman! Det är naturligtvis förvånande att den riksdagsledamot som är ordförande i CFN, Centrala försöksdjursnämnden, inte befinner sig i kammaren när vi diskuterar just det som berör den nämnden. Det här är den gång i år som de djurförsöksetiska nämnderna och kopplingen till CFN diskuteras. Det hade varit lämpligt att Eva Eriksson hade varit här för att redovisa sina synpunkter. Jag stöder hennes motion. Jag vill inte att de djurförsöksetiska nämnderna skall ha beslutanderätt - med precis de argument som jag har framfört. Eva Eriksson och jag är överens om det. Sedan har det kommit andra direktiv som tydligen har gjort att Eva Eriksson har frångått sin motion. Det kan jag bara beklaga. I vår motion kan vi tänka oss att de djurförsöksetiska nämnderna i en framtid kan bli beslutande - när alla jobbar så bra som möjligt, när CFN:s allmänna råd gäller, när djurskyddsorganisationerna får talerätt. Men vi är inte där i dag. Det är för tidigt. Allt det som krävs för att de djurförsöksetiska nämnderna skall kunna ha en samsyn, fungera likadant och komma fram till samma slutsatser om försök finns inte. Det är det som är det felaktiga i att fatta beslut om att nämnderna skall bli beslutsfattande nu.

Herr talman! Den 1 januari 1999 träder den sista delen av de djurskyddsbestämmelser som antogs redan 1988 i kraft. Det gäller då främst minimikraven för båspallsutrymme. Många lantbrukare befarar att de kommer att tvingas sluta med mjölk eller köttproduktion på grund av att de inte uppfyller kraven på båspallarna. De anser att med nuvarande osäkerhet kring animalieproduktionen och framtida lönsamhet, kan de inte göra så stora investeringar som krävs. Det handlar främst om äldre lantbrukare på mindre gårdar i skogs och mellanbygder. Herr talman! Jag har varit hemma hos en del av dessa lantbrukare i Östergötland. Där finns mycket av den typen av jordbruk. Det är fråga om enskilda levnadsöden och livsverk som på ett abrupt sätt kan komma att avbrytas. Då förstår jag inte varför vi inte kan vara tydliga om att i denna fråga måste det sunda förnuftet få råda. Följderna av lagstiftningen kan bli att antalet mjölk och köttproducenter i skogs och mellanbygden kan komma att minska. Därmed minskar antalet betesdjur, vilket kommer att påverka det öppna landskapet och innebära ökade svårigheter att hålla det i hävd i dessa bygder. Svårigheterna för dessa lantbrukare att finna nya verksamheter är stora. Intentionen i den nya lagstiftningen är riktig. Men i det praktiska genomförandet måste man se till hur verkligheten ser ut, så att inte det bästa blir det godas fiende. För att underlätta en övergång i befintliga stallar finns en möjlighet till flexibilitet i djurskyddsföreskrifterna - det skall sägas. I ett befintligt stall eller vid ombyggnad av ett stall kan mindre avvikelser från måttföreskrifter göras om det djurskyddsmässigt är godtagbart för det enskilda djuret och planlösningen i stallet är god. Men risken är dock stor att ansvariga myndigheter kommer att följa lagstiftningen strikt och inte se till de möjligheter till undantag som finns. Problemen är inte entydiga. Det finns också en rättviseaspekt gentemot dem som redan vidtagit åtgärder för att uppfylla de nya kraven. De har högre produktionskostnader än de som av andra orsaker har avstått från investeringen. Men efter att ha diskuterat med båda dessa grupper av lantbrukare står det helt klart att problemen måste lösas med sunt förnuft. Det handlar om att på bästa sätt praktiskt lösa situationen. En möjlighet är att införa en form av särskilt individuellt förfarande för äldre lantbrukare med dokumenterat god djuromsorg men med brister i båspallsmått. På det temat har jag väckt en motion som jordbruksutskottet behandlat i betänkandet. Herr talman! Det är beklagligt att utskottets majoritet inte vill säkerställa att det sunda förnuftet får råda. Därmed riskerar man fortsatt nedläggning av den för skogs och mellanbygderna så viktiga mjölkoch köttproduktionen. Man påtar sig därmed ett stort ansvar med riskerna med fortsatt avfolkning av landsbygden. Kristine Johansson: Varför kunde inte utskottet bli litet tydligare och markera detta inför regeringen? Varför kunde inte utskottet gå hela vägen fram? Nu står det en del i utskottstexten, men man gör inget klarläggande till regeringen. Det var det som var eftersträvansvärt för att vi skulle kunna undanröja oklarheter. Herr talman! Från Kristdemokraterna har vi inte en ordinarie ledamot i jordbruksutskottet, så vi får lägga fram våra yrkanden här. Jag vill då yrka bifall till reservation 6, som innebär just att sunda förnuftet skall få råda i fråga om båspallsmått. Jag vill också yrka bifall till reservation 1 från Miljöpartiet där man har följt upp en kristdemokratisk motion om djurskyddslagen vad gäller att begränsa försöksdjurens lidande. I och för sig instämmer utskottet också här i det som sägs i motionen i detta ärende, men man avstyrker yrkandet. Jag skulle också i den frågan vilja ha ett svar av Ann-Kristine Johansson: Varför kan vi inte tydliggöra lagstiftningen? Utskottet säger ju att det är rätt men slutar ändå i ett avslagsyrkande. Jag tycker att man kan vara tydlig i lagstiftningen vad gäller försöksdjurs lidande. Det är det som den här reservationen går ut på. I övrigt har det i fråga om ändringar i djurskyddslagen konstaterats att utskottet har samlats kring ett motionskrav från många partier om överklaganderätten. Vi delar den uppfattning som majoriteten i utskottet har i den frågan.
Herr talman! Jag kan ge ett svar som en del av majoriteten. Det som är skillnaden mellan reservationen och det som står i betänkandet är frågan om det skall vara ett tillkännagivande eller inte. Man kan ställa två frågor. Den ena är om det är riksdagens uppgift att besluta på den här detaljnivån om antalet centimeter på båspallar. Det är en principiell fråga, som vi kanske borde diskutera oftare. Den andra frågan är om det hjälper med ett tillkännagivande i sak. Problemet är frågan om tillämpningen av de bestämmelser som redan finns. Det står att "mindre avvikelser" från måttföreskrifter kan tolereras, men vad är då "mindre avvikelser"? Oavsett tillkännagivande eller inte kommer det att vara en bedömning av den enskilda tillsynspersonen som avgör om det är 3 cm, 5 cm eller 9 cm. Det kommer vi inte att lösa med ett tillkännagivande. Det är motiveringen till att vi valde att inte stå bakom reservationen.
Herr talman! Jag tror säkert att Maggi Mikaelsson också är ute och träffar många lantbrukare, men jag vet inte riktigt om hon har förstått den situation som många befinner sig i. Man uppfattar att man drabbas av pålaga efter pålaga, som tynger ned lantbrukaren som företagare och som gör att man känner att det inte håller i längden. Det här är en tydlig fråga, där osäkerhet skapas kring förutsättningarna för fortsatt produktion, mjölkproduktion eller nötköttsproduktion. Bara denna osäkerhet i sig gör att man kanske inte orkar fortsätta, när man ser myndigheterna framför sig och att det kommer ytterligare en sak. Vi ville just skapa klarhet, för att ge en tydlig signal om att här skall sunt förnuft råda. Vi vet att det inte alltid är så när myndigheterna skall omsätta riksdagsbeslut. Det skulle vara en signal ut till dessa lantbrukare, som i dag känner sig väldigt nedtryckta och har en svår situation, att vi förstår situationen. Vi ville göra en tydlig markering att vi vill att de skall kunna fortsätta driva produktion om det sker med en god djuromsorg. Det är det som jag är ute efter, och det är bara att beklaga att utskottsmajoriteten inte vill ge den signalen.
Herr talman! Det är precis det som står i betänkandet, så det här blir en strid om påvens skägg. Det som reservationen handlar om är att detta skall manifesteras i ett tillkännagivande. Jag delar mycket av den oro som Dan Ericsson ger uttryck för och som handlar om jordbruket och bönderna i skogs och mellanbygder, där det är en besvärlig situation. Men det hjälper inte att man gör ett tillkännagivande i det här fallet. Jag tycker inte heller att vi skall använda riksdagsbeslut som signaler, inte heller i det här fallet med båspallarnas storlek. Man skall inte använda riksdagsbesluten på det sättet, när det står i betänkandet att det är sunt förnuft som skall få råda. Jag vet inte huruvida det sunda förnuftet är likartat över Sverige när det gäller tillsynen, men det hjälper inte med ett tillkännagivande.
Herr talman! Om det inte hjälper vad riksdagen säger kan man fråga sig varför vi sitter här. Det är det jag är ute efter. Riksdagen är den lagstiftande församlingen och skall väl ha rätt att ge en tydlig signal om vad man avser med sin lagstiftning. Det handlar om att till dem som skall administrera detta, följa upp och utöva tillsyn ge denna tydliga signal. Om det nu inte är någon större skillnad, Maggi Mikaelsson, varför kan ni då inte gå med på detta tillkännagivande, som skulle betyda väldigt mycket för den enskilde lantbrukaren med den osäkerhet som han i dag känner?

Herr talman! Debatten i dag handlar om djurskyddslagen, som flera har sagt, och då speciellt försöksdjur. Några fristående motioner tas också upp som handlar om allmänna djurskyddsfrågor, foderfrågor, antibiotika, kadaverhantering, djurhållning, djurtransporter, varghybrider osv. Man kan säga att det är en stor spridning, från stort till smått. Jag börjar med att gå in på en del av lagförändringarna i djurskyddslagen. En förändring som är värd att notera är att lagen även skall omfatta vilda djur som används i försök men inte hålls fångna. Det är t.ex. djur som man har satt radiosändare på. I 4 § djurskyddslagen står bl.a. att djur och tävlingsdjur "skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt". Detta skall nu också gälla försöksdjur. Det är en nödvändig och bra förändring, och det har varit en brist förut. Det är viktigt att djurskyddet omfattar alla djur. Herr talman! Målet för försöksdjursanvändningen måste vara att se till djurets bästa och att alternativa metoder utvecklas och ökas. Frågorna vi måste ställa oss hela tiden är: Behövs forskningen? Finns det alternativ? Hur kan vi minska lidandet för djuren? Vi måste också väga djurens lidande mot nyttan för människan. Jag för min del anser att forskningen behövs, och där det inte finns några alternativa metoder måste vi tyvärr använda försöksdjur. Vi måste klara av gamla och nya sjukdomar, t.ex. diabetes, som drabbar både unga och gamla. De som drabbas av diabetes har det väldigt jobbigt, både medicinskt och ekonomiskt, och samhällskostnaderna är stora. För att förstå den sjukdomen och komma med metoder som förhindrar, lindrar eller bromsar behövs forskningen. Och forskarna behöver i dag försöksdjur för att klara detta. Jag menar att vi hela tiden måste väga lidandet för djuret mot nyttan för människan. Det viktigaste är att den enskilde forskaren kan och vill göra den rätta bedömningen vad gäller nyttan och djurets situation. Kravet är också att enbart använda djur som är uppfödda för ändamålet, att de skall skötas bra och att djurskyddslagen skall uppfyllas. Där har veterinärer och tillsynsmyndigheter på institutionerna en viktig uppgift att fylla. De skall se till att djurskyddslagen efterlevs. Jag tror inte att forskare utsätter djur för onödigt lidande, utan de flesta gör vad som behövs för att skydda och minska djurens lidande. Det är klart att detta är en känslig och svår debatt. När tidningarna slår upp bilder på djur som används i försök med bl.a. inopererade rör är det klart att människor som ser detta upprörs. Men det är då viktigt att koppla ihop detta med den forskning som bedrivs och vart den leder, om vi vill ha reda på orsaker och få fram botemedel. Låt oss se forskningen och utvecklingen som något positivt. Det finns en mänsklig nyfikenhet. Vi skall bara använda djur till det som är ytterst nödvändigt. Då kommer vi in på nästa stora fråga, som flera har varit uppe och pratat om. Det gäller de djurförsöksetiska nämnderna. De har gjort och gör ett bra jobb med att pröva varje försök utifrån en etisk synpunkt. Jag kan säga att det nästan är unikt i världen. Låt oss vara stolta över vad vi har åstadkommit i stället för att bara gnälla. Vi skall se till att det fattas bra beslut framöver. Dessa frågor ingår också i den utredning som arbetar med att undersöka om det fungerar på samma sätt i hela Sverige. Nämnderna skall väga för och emot. De skall ha och har en fortlöpande dialog med forskarna. Avråder nämnden från försöket i dag kan forskarna ändå genomföra det i och med att nämndens beslut enbart är rådgivande. Tillsynsmyndigheterna kan förelägga forskarna att inte utsätta djuret för lidande. Om forskarna inte rättar sig efter detta får djuret omhändertas. Herr talman! EU har uppmärksammat detta. Man påpekar att Sverige måste införa ett system som gör det möjligt att förbjuda djurförsök. Genom att ge de djurförsöksetiska nämnderna befogenheten att besluta i frågan, så att deras beslut blir bindande, anser jag att man uppfyller EU:s krav samtidigt som djurskyddet stärks. Här är det viktigt att poängtera att de djurförsöksetiska nämndernas arbetssätt - en dialog mellan forskarna och lekmännen - har gjort att djurens situation har förbättrats. Forskningen och allmänheten har närmat sig varandra. Det är viktigt att denna dialog fortsätter, och det är viktigt att man fortsätter att arbeta på detta sätt. Därför tycker vi i utskottsmajoriteten, i likhet med Lagrådet, att beslutet skall kunna överklagas i enlighet med svensk rättspraxis. Det gläder mig att en stor majoritet i riksdagen är för djurens bästa. En annan fråga som tas upp i motioner är frågan om djurens lidande. Det förs fram att djuren inte skall utsättas för obegränsat lidande eller för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Det håller jag med om. Men frågan jag ställer mig är vem som kan avgöra hur mycket ett djur lider. Är det jag, någon här i kammaren, forskarna eller djurskyddsvännerna? Nej, vi har i dag inte klart för oss hur mycket ett djur lider eller hur det upplever smärta. T.o.m. vi människor upplever smärta olika. När kan vi säga att det är ett obegränsat lidande? Smärta upplevs olika av alla. Känner djuren på samma sätt? Jag har utifrån detta funderat på sinläggning av kor. Hur mycket smärta känner kon då? Det är naturligt att sinlägga kor. Det är ingen som diskuterar det. Kan vi jämföra den smärta som en kvinna som slutar amma känner innan brösten har återställt sig med kons smärta? Vem besitter sanningen i denna fråga? Ett annat bekymmer som några motionärer har tagit upp gäller Smittskyddsinstitutets djurhus. Det har varit föremål för flera debatter här i kammaren. Nu har det avsatts pengar. Vi förutsätter att de lokaler som är projekterade får den utformningen att de uppfyller djurskyddslagens alla krav. Det gäller också inte minst arbetsmiljölagen. Bygget skall genomföras i snabb takt. Jag tänker ta upp några av de andra frågorna. Det gäller bl.a. ett klarläggande rörande en fråga som har cirkulerat mycket i tidningarna de senaste åren, som fler debattörer har pratat om. Det handlar om båspallsutrymmet. Detta regleras i föreskrifter. Jag tycker inte att vi skall ta riksdagens tid i anspråk till att diskutera föreskrifter, men jag tycker att det behövs ett klarläggande. I berörda föreskrifter finns möjligheter till undantag. Mindre avvikelser från måttbestämmelserna får göras om djurhälsan i övrigt är bra. De handlar för tillsynsmyndigheten om att se till djurens bästa. Djuren skall må bra. Det skall inte gås fram med måttstock. Jag håller med om det som har sagts tidigare; det handlar om sunt förnuft. Det handlar om att se hur djuren mår. Jordbruksministern har sagt samma sak i flera debattinlägg och tal. Det är viktigt att se till djurens bästa. Herr talman! Jag tänker avsluta med ett kärt ämne. Det är bin och varroakvalster. Frågan har debatterats här i kammaren cirka tio gånger den senaste mandatperioden. Min första debatt här i kammaren som riksdagsledamot handlade om just varroakvalster. Nu står jag här igen och kan konstatera att samma argument och samma svar ges. Det är ingen lätt fråga. Åsikterna gå isär inom binäringen om hur man kan komma till rätta med bekymren. Klart är att alla, inklusive vi som sitter här, är oroliga för den svenska binäringen. Men frågan är delegerad till myndigheterna där sakexpertisen finns. Jag är ingen expert på bin och deras sjukdomar. Jag tror inte heller att någon annan här inne är det. Det är nästan omöjligt att ta ställning i dessa tekniska frågor när man själv inom binäringen inte är överens om bästa sätt att hantera problemet. Jag förutsätter att allt görs från regeringen och myndigheter för att vi skall komma till rätta med problemen och för att vi skall få en samlad strategi från näring och myndigheter, så att vi i Sverige även i framtiden kan ha en framgångsrik binäring till nytta för människor och natur. Ett förslag till nationellt handlingsprogram för den svenska binäringen har utarbetats av Jordbruksverket och näringen. Då förutsätter jag att man också kan komma överens om varroakvalstrens bekämpning. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Ann-Kristine Johansson säger att vi inte skall diskutera förordningar i riksdagen. Det är möjligt, men samtidigt handlar det om vad lagstiftaren har avsett och hur reglerna tillämpas i verkligheten. Det är inte helt oväsentligt. Ann-Kristine Johansson säger att sunt förnuft skall råda och att det inte handlar om att gå fram med måttstock. Varför kan vi då inte uttala detta? Det är en sak att det sägs saker av ministrar och i riksdagen, men ett riksdagsbeslut är en mycket tydligare signal. Det är detta som myndigheter och tillsynsmän respekterar. Oron är inte opåkallad. Det är de som hanterar verkligheten - också myndighetspersoner - som har fört upp frågan till diskussion. De är bekymrade över hur man skall tillämpa lagstiftningen. Om Ann-Kristine Johansson kan instämma i det Maggi Mikaelsson nyss sade om att det inte har någon betydelse om det blir ett tillkännagivande eller inte kan vi kanske få ett tillkännagivande. Det vore en oerhört tydlig signal. Då har riksdagen markerat vad den tycker. Då är det inte bara något som sägs i riksdagsdebatten. Ann-Kristine Johansson börjar sitt anförande med att fråga hur vi kan minska lidandet för djuren. Vi har faktiskt föreslagit en konkret lagändring på den punkten. Det finns förslag i reservation 1 om hur den lagen skall utformas. Varför kan vi inte ta till detta? Att föra en filosofisk diskussion om vad som är lidande och vad djuren känner är en sak, men om vi är tydliga i lagstiftningen förs frågan framåt. Det är ett svar på Ann-Kristine Johanssons fråga om hur vi skall minska lidandet för djuren. Vi kan gå på reservation 1. Varför kan vi inte också på den punkten vara tydliga?
Herr talman! Vi har fattat beslut om djurskyddslagen i riksdagen. Den har snart tillämpats i tio år. Det har varit en övergångstid. När vi har fattat beslut är det upp till myndigheterna att skriva förordningar och föreskrifter. Det som står i föreskriften när det gäller båspallen är följande: I ett befintligt stall godtas mindre avvikelser från föreskrivna mått om det är djurskyddsmässigt acceptabelt för det enskilda djuret. Detsamma gäller vid ombyggnad under förutsättning att planlösningen i stallet är god. Detta ger en möjlighet att släppa fram det sunda förnuftet, som vi har pratat om. Det ger en möjlighet att se till djurens bästa och slippa använda måttstock. Jag tycker inte att vi härifrån skall göra ett tillkännagivande om vad som står i en föreskrift.
Herr talman! Vi har ju fattat beslut. Den här lagstiftningen har gällt under lång tid, och det har varit känt att den här ändringen nu skall träda i kraft. Jag försökte i mitt inlägg beskriva problematiken med detta. Men sedan har vi en verklighet att hantera också. Vi kan som lagstiftare inte bortse från hur verkligheten faktiskt ser ut när det gäller tillämpningen av detta. Jag förstår fortfarande inte motståndet mot att göra denna markering som skulle undanröja mycket oro. Det skulle göra att man kunde behålla fler mjölk och nötköttproducenter. Nu finns det risk för att det blir tvärtom. Varför kan vi inte vidta en så enkel åtgärd? Vi vet ju att riksdagsbeslut ibland riskerar att förvanskas under resans gång när de omsätts av myndigheter och byråkrater. Den risken finns i olika delar av landet i denna fråga. Varför inte vara oerhört tydliga?

Herr talman! Vi är ju överens. Det är ju bara det att vi från socialdemokraternas sida inte vill göra ett tillkännagivande. Annars är vi överens. Vi inser också verkligheten och att detta har skapat bekymmer ute i bonderörelsen. Skillnaden är bara att vi inte tycker att vi skall göra ett tillkännagivande i just den här frågan. Sedan tycker jag att jag har utvecklat detta med lidandet. Vem är det som bestämmer om ett lidande? Det står i lagen att det inte skall vara ett onödigt lidande. Innan vi har klart för oss vad som är lidande för djuret, vad som är obegränsat lidande och om de olika djuren känner lika mycket, tycker jag att det som står i lagen i dag är bra.
Herr talman! Jag håller med Ann-Kristine Johansson om att ändringen i lagstiftningen gör att det blir bättre för försöksdjuren, och det sade jag också i mitt anförande. Det är egentligen inte det som vi bekymrar oss så mycket över just nu, utan vi är bekymrade över de djurförsöksetiska nämndernas funktion och människorna som jobbar där. Det är ju hur de upplever den här förändringen som kanske är det viktigaste. Den kommer snabbt på dem, som någon sade, och egentligen ville de inte ha det så här. Men vi hamnade ju litet grand i en tvångssituation i utskottet, eftersom tiden var knapp. Med de förändringar som gjordes blev vi ändå överens, och vi har ju ett gemensamt ansvar. Men min fråga är egentligen varför regeringen tog så lång tid på sig innan man kom med förslaget, så att vi fick så kort tid på oss tills det skulle träda i kraft. Det hade ju varit rimligt att vi hade haft litet tid på oss. Då skulle vi kanske kunnat finna en form som hade varit bättre. Den andra frågan gäller stallmåtten. Med risk för att bli tjatig tar jag upp frågan igen. Det är den stora oro som finns över den olika behandling som sker ute i kommuner som har gjort att vi har aktualiserat frågan. Därför är ett auktoritativt uttalande från riksdagen ganska viktigt för att ge ett klart besked om hur vi ser på frågan. Min fråga är: Hur tänker Ann-Kristine Johansson och socialdemokraterna se till att leva upp till detta, med det vaga uttalande som majoriteten vill göra?
Herr talman! Vi är överens om att de djurförsöksetiska nämnderna skall bli beslutande. Jag kan hålla med om att tiden har varit knapp och att det har gått fort nu på slutet. Det är ju inte många dagar kvar tills detta skall träda i kraft, och det är litet bekymmersamt. Men samtidigt har vi EU:s krav hängande över oss. Frågan är om det är bättre att bli ställd inför EU domstolen för att vi i Sverige inte ser till djurens bästa, när det är det som vi har jobbat för under så lång tid. Vi i Sverige har ju blivit kända för att vara bra på detta med djurskydd. Vad som också är viktigt är att de djurförsöksetiska nämndernas arbetssätt fortsätter med dialog och samarbete mellan forskarna och lekmännen som sitter i nämnderna. Jag förutsätter att regeringen följer upp hur det fungerar. Utredningen skall ju också titta närmare på hur de djurförsöksetiska nämnderna arbetar. Vi får avvakta till den har lagt fram sitt förslag och se vad som händer då.
Herr talman! Det beror ju inte på EU att vi fick bråttom på slutet utan på att regeringen lade fram sitt förslag så sent. Det här kravet har ju funnits ganska länge. Den här diskussionen borde vi ha kunnat föra för ett år sedan. Då hade vi haft tid på oss och möjligheter att tala med inblandade. Då kanske vi också hade kunnat få till stånd ett beslut som hade sett annorlunda ut. Det vet jag inte, men det är möjligt att vi hade kunnat göra det. I alla fall hade vi kunnat få det förankrat på ett helt annat sätt. Jag fick inget svar på hur Ann-Kristine Johansson och socialdemokraterna skall se till att det görs en förnuftsmässig bedömning ute i kommunerna, för det är ju det som det egentligen handlar om.
Herr talman! När det gäller att se till att tillsynsmyndigheterna använder sunt förnuft i fråga om att uppfylla kraven på båspallsutrymme får vi allihop framöver hjälpas åt och kolla upp att det fungerar bra. Sedan får vi uppmärksamma jordbruksministern på att hon får tala med tillsynsmyndigheterna, om det är så att man bara går fram med tumstock.
Herr talman! Jag tänker börja med att fråga Ann Kristine Johansson om hon anser att det i dag finns krav på att man skall lämna in en särskild motiverad anmälan, om djurförsöket innebär att djuren utsätts för starka eller långvariga smärtor. Det skulle vara mycket intressant att veta. Sedan diskuterar Ann-Kristine Johansson mycket om detta med smärta. Jag vill bara påminna kammaren om att det inte var många år sedan man i Sverige ansåg att barn under ett år inte känner smärta. Det är ett antal år sedan, men det är inte så hemskt länge sedan. Att i dag ifrågasätta om djur med ett så väl utvecklat centralt nervsystem som de djur som det handlar om har, däggdjur, inte skulle kunna känna smärta känns litet grand som att bli förpassad till en annan tid. Det är klart att de känner smärta, annars skulle de ju inte ha det väl utvecklade nervsystem som de har. Jag skulle vilja ställa ett antal konkreta frågor. Anser Ann-Kristine Johansson att en forskare alltid skall visa om det finns alternativ till djurförsöket? Anser Ann-Kristine Johansson att om forskare på andra håll inte gör djurförsöket utan gör ett alternativt försök för att få fram samma resultat att den djurförsöksetiska nämnden inte skall godkänna en ansökan om ett sådant försök? Skall vi liksom lyfta alternativen? En annan fråga är hur Ann-Kristine Johansson anser att en nämnd i framtiden skall bedöma ett fall där en forskare har överklagat och fått rätt mot den djurförsöksetiska nämndens beslut. Skall andra djurförsöksetiska nämnder då ta detta som ett prejudikat? Jag skulle också vilja veta hur Ann-Kristine Johansson ser på det faktum att man inte följer CFN:s råd i många djurförsöksetiska nämnder.
Herr talman! Gudrun Lindvall ställde ett antal frågor till mig. Först vill jag klargöra att jag självfallet också tror att djur känner smärta. Men vad jag ville utveckla i mitt anförande var frågan om hur mycket djuren känner och när man kan säga att det är fråga om ett obegränsat lidande och en obegränsad smärta. Helt klart känner djur smärta. Det vill jag verkligen slå fast. Sedan är det viktigt att framöver ta fram fler alternativa metoder. Om det finns alternativa metoder är det självklart att forskarna skall använda dem. När det gäller detta med CFN och att de djurförsöksetiska nämnderna fungerar så olika ligger det i utredningens direktiv att se över hur CFN och de djurförsöksetiska nämnderna fungerar. Jag tycker att vi får återkomma till just den frågan när utredningen har lagt fram sitt förslag och regeringen har kommit med en proposition i frågan.
Herr talman! Det var inte många svar. Kristine Johansson i denna kammare att socialdemokraterna var medvetna om problemen i de djurförsöksetiska nämnderna. Är ni det fortfarande? Är det i så fall inte för tidigt att i dag fatta beslut om att de skall vara beslutande? Såvitt jag kan se har det fortfarande inte skett så speciellt mycket. Dessutom är detta med smärtlindring intressant. Anser Ann-Kristine Johansson att det är acceptabelt att vissa nämnder alltid kräver smärtlindring vid vissa typer av försök, medan andra nämnder inte gör det? Borde inte de nämnder som är stränga vara prejudicerande? Så är det inte i dag. Finns det inte en risk, när vi nu får beslutande nämnder, att det blir större motsättningar mellan forskare och djurskyddsorganisationer och att forskare utnyttjar det faktum att det finns möjlighet att överklaga besluten? Kommer inte det att innebära att de djurförsöksetiska nämndernas bedömning faktiskt får minskad betydelse? Hur kommer Ann-Kristine Johansson att agera för att se till att vi får en bedömning som är någorlunda likvärdig, och vilken bedömning skall det i så fall vara? Det finns många frågor som inte alls är besvarade här och som jag önskar få ett svar på. Tittar man på hur det de facto är kan man se att det i dag finns många försök som man ansöker om. Det gäller t.ex. ett försök som jag har tittat på i Lund. Man bryter benen av råttor, och sedan ser man till att råttorna i den ena gruppen hålls fulla och de i den andra gruppen hålls nyktra. Sedan ser man i vilken grupp som benbrotten läker bäst - utan smärtlindring. Är det acceptabelt att utsätta djur för försök där det inte är smärtan man skall studera utan något annat? Skulle man inte i så fall kunna kräva att de här försöken alltid skall ske med full smärtlindring? Är inte det här något som borde innebära att vi höjer skyddet för djuren? Så sker inte i dag. Är det inte oacceptabelt att man i vissa fall accepterar försök utan smärtlindring och i andra skall det vara med smärtlindring? Det finns en mängd frågor som inte får något svar. Det visar att det är alldeles för tidigt att i dag införa beslutande nämnder. Jag skulle alltså vilja veta: På vilket sätt är de djurförsöksetiska nämnderna bättre beredda nu jämfört med november 1994 så att socialdemokraterna i dag tycker att det är bra att införa beslutanderätt? Dessutom skulle jag vilja fråga: Vad kommer att ske i fortsättningen om en forskare trotsar de djurförsöksetiska nämndernas beslut och ändå utför försök?
Herr talman! Jag skulle egentligen vilja ställa en motfråga till Gudrun Lindvall. Det handlar om det här med att Miljöpartiet inte ställer upp på att de djurförsöksetiska nämnderna skall vara beslutande. Är det bättre att dras inför EU-domstol? Är det bättre för djuren, för djurens bästa och för forskningen, att vi ställer Sverige inför EU-domstol och därigenom får dåligt rykte i EU i stället för att göra det här nu och sedan se hur det fungerar framöver? Sedan finns det en mängd frågor som Gudrun Lindvall önskar få svar på. Jag vill hänvisa till den utredning som sitter och arbetar just nu. När den lägger fram sitt betänkande och vi därefter får en proposition i frågan, kommer vi att få svar på en hel del av de frågor som Gudrun Lindvall ställer.
Herr talman! Det har varit mycket intressant att lyssna på Ann-Kristine Johanssons på många punkter engagerade anförande. Jag kan dela Ann-Kristine Johanssons principiella synpunkter vad gäller behovet av och motivet för djurförsöken. Det är också bra att lagstiftningen nu stärks i enlighet med EU:s krav - även om jag tror att den praktiska tillämpningen av reglerna redan tidigare har varit acceptabel. Vi är överens om vad som bör gälla men vi vill inte göra något tillkännagivande då det gäller bestämmelserna för djurstallarna, säger Ann-Kristine Johansson. Nu är det ju faktiskt så att utan ett tillkännagivande från riksdagens sida behöver inte regeringen göra mycket mer än vad som redan har skett vad gäller den praktiska verkligheten och de effekter detta där kan få. Vi vet ju att det finns olika ambitioner ute på fältet. Vi vet också av erfarenhet att Jordbruksverkets agerande när det gäller tillämpningsföreskrifter inte alltid har följt intentionerna från riksdagen även om vi har varit överens. Det är av det skälet som ett tillkännagivande från riksdagen hade inneburit starkare krav på att man tillämpar de här reglerna mer flexibelt och på ett för näringen bra sätt. Ett tillkännagivande innebär ju faktiskt att regeringen får ett uppdrag att göra mer än man hittills har gjort. Jag tror att det hade varit bra för sakens avklarande i den praktiska verkligheten.
Herr talman! Problemet med den här reservationen från borgarnas sida är att det försvagar det som står i betänkandet när vi inte kan vara eniga. Denna reservation går ut på att det skall vara ett tillkännagivande för att ge uppdrag till regeringen. Jag tycker att det låter på Ingvar Erikssons anförande som om han förutsätter att regeringen ingenting gör. Jag tror att regeringen kommer att göra vad som kan göras i den här frågan. Jordbruksministern har gjort flera uttalanden om att det här måste lösas och om att inte jordbrukare skall behöva lägga ned för att de inte har exakta mått i sina stallar. Jag förutsätter att regeringen jobbar vidare med det här. Vi är ju överens om det här egentligen. Det handlar bara om det här tillkännagivandet.
Herr talman! Ann-Kristine Johansson! Vi är kanske överens här i riksdagen. Men Ann-Kristine Johansson, som själv har praktisk erfarenhet av djurstallar och tillämpning av regler, vet ju att det i den praktiska verkligheten inte alltid är på det sätt som vi vill när det gäller förändringar som riksdagen har tagit ställning till. Det kan gälla förändringar som kan vara positiva och bidra till bra och flexibla lösningar ute på de enskilda gårdarna och som är acceptabla ur djurskyddssynpunkt. Det är mot den bakgrunden jag inte kan tycka att Ann-Kristine Johansson har rätt i att våra synpunkter försvagar ärendet. Det är väl faktiskt på det sättet att Socialdemokraternas representanter här försvagar ärendets tillämpning genom att inte inse att ett tillkännagivande är ett uppdrag till regeringen att göra mer.

Herr talman! Det sista avsnittet i det betänkande som vi nu behandlar handlar om bisjukdomen varroa, eller närmare bestämt om hur man bekämpar denna bisjukdom. Det allra sista som Ann-Kristine Johansson uttryckte här i talarstolen var en förhoppning om att biodlarna skulle kunna fortsätta och att biodlingen skulle kunna utvecklas på ett bra sätt i Sverige. Men läser man texten i betänkandet, Ann-Kristine Johansson, så är det ju tvärtom så att ni i majoriteten totalt sågar av möjligheten att nu bekämpa den här bisjukdomen. Ni föredrar att man i stället skall fortsätta med kemiska preparat. Nackdelen med kemiska preparat är dels att de ger restsubstanser i honungen, dels att de är förenade med obehag och risker för de biodlare som skall använda medlen. Dessutom försvinner inte kvalstren. De blir kvar. Nere i Europa har det visat sig att bina blir resistenta mot de här kemiska medlen. Man får bara tillgripa starkare och starkare medel. När man upptäckte varroan i Sverige, trodde man att den skulle spridas med samma hastighet som den gjorde i t.ex. Tyskland. Men på fem år var hela Tyskland infekterat, och på fem år här i Sverige var det 15 % av landet som hade smittats av varroa. Det beror ju på att vi inte bor så tätt och inte har våra bikupor så tätt som man har nere i Tyskland. Det sprids därför relativt långsamt. Det geografiska läge vi har med vatten, hav och fjäll längs våra gränser gör att vi är ganska isolerade. Bin flyger max två kilometer. Det skulle alltså vara lätt att utrota det här kvalstret och fortsatt ha friska bin som pollinerar och är honungsproducenter. Biodlingen har minskat i Sverige. I dag finns det betydligt färre samhällen än för bara sex sju år sedan. Antalet samhällen har på denna tid minskat från 150 000 till 110 000. Vi konsumerar 6 500 ton honung, och vi producerar 3 500 ton honung. Så egentligen skulle det finnas utrymme för att fördubbla honungsodlingen. De allra flesta biodlarna är hobbybiodlare. Vi har ungefär 14 000 biodlare kvar. Av dem är det ungefär 200 som är yrkesbiodlare. De hörs och märks väldigt väl, och de är inte så väldigt pigga på att man skall utrota kvalstret genom att bränna kupor. Det är som jag ser det ett stort ansvar som majoriteten har tagit på sig genom att i det här betänkandet föröda svensk biodling och den pollinering och honungsproduktion som vi bedriver. I dag producerar större delen av biodlingen i Sverige ett gott och framför allt rent livsmedel. Som norrlänningar har vi nu bara att se fram emot att biodlingen minskar vartefter varroan sprider sig. Hobbybiodlare är nämligen inte intresserade av att använda kemiska preparat som är giftiga.
Herr talman! Jag ställde mig egentligen inte upp för att begära replik, utan jag ställde mig upp för att jag ville instämma i föregående anförande. Jag delar till fullo Eva Björnes uppfattningar om hur Sverige har hanterat varroan. Jag menar att man har haft möjlighet att bekämpa en bisjukdom på ett tidigt stadium, men man har inte tagit denna möjlighet. Fortfarande finns denna möjlighet, men man tvekar. Det känns oerhört beklämmande att se att biodlingen i Sverige tyvärr minskar. I butikerna kan vi köpa honung från Uruguay, Nya Zeeland, osv. Man transporterar alltså honung över hela världen, trots att det inte alls är nödvändigt. Vi skulle mycket väl kunna ha en produktion i Sverige som motsvarar behoven. Det är beklämmande att se att majoriteten i dag faller så till föga för de industribiodlare som egentligen inte bekymrar sig för om de använder litet gift eller inte, eftersom de säljer största delen av sin produktion till bageriindustrin. Men de hobbybiodlare som säljer till vanliga konsumenter och som verkligen vill marknadsföra sig genom att säga att deras honung är en ren och naturlig produkt kan inte göra det om de tvingas använda kemikalier. Vi skall inte glömma att i den debatt som Ann Kristine Johansson hänvisade till fick vi reda på att bin inte var djur. Det är bl.a. det som det handlar om. Om bin klassades som djur och fanns med i epizootilagen då skulle vi kunna få i gång en rejäl bekämpning av denna bisjukdomen. Men än så länge anser uppenbarligen majoriteten att bin inte är djur.

Herr talman! I somras var jag på besök vid Konvex AB i Stenstorp. På Konvex tar man hand om kadaver från Ystad i söder till Gävle i norr. Det är alltså en oerhört storskalig hantering. Man transporterar kadaver över hela landet. En mer illa placerad kadaverhantering än denna är svår att hitta. Konvex ligger mitt i Stenstorps samhälle, på Storgatan. Dessutom ligger Konvex granne med en ostfabrik. Stanken som sprids i Stenstorps samhälle är förfärlig. Invånarna vittnar om att de inte kan ha folk hemma och sitta utomhus och fika under sommaren. De kan inte bjuda hem folk, eftersom stanken är så vidrig att den orsakar illamående. De berättar dessutom att det ganska ofta ligger delar av kadaver på vägarna inne i samhället. Det är delar som har ramlat av transporterna. Dessa transporter går rakt igenom Stenstorps samhälle. Det är ofta sjuka djur som har dött och som kan ha haft salmonella eller andra farliga sjukdomar. Delar av dessa djur ligger alltså utmed vägarna i Stenstorp. Denna hantering innebär alltså en stor smittspridningsrisk. Det är ju inte svårt att föreställa sig hur smittan kan spridas när hanteringen ser ut som den gör. Stenstorpsborna har levt med detta under mycket lång tid, men nu är måttet rågat, och de kräver att verksamheten flyttas. De ser med fasa framför sig att verksamheten förväntas öka markant beroende på nya EU-regler på området som förbjuder all nedgrävning av självdöda djur. Det är faktiskt så långt från ett kretslopp som man kan komma.

Utskottet bemöter inte ens yrkandena utan konstaterar bara att Jordbruksverket har meddelat föreskrifter om omhändertagande, hantering och bearbetning av djurkadaver och annat animaliskt avfall. Med detta konstaterande avstyrks motionen i den mån den inte kan anses tillgodosedd, skriver utskottet. Detta är ytterst märkligt. Det är ett sätt att klappa Stenstorpsborna på axeln och säga: Ni får väl stå ut. Jag förstår att de inte står ut. I motionen tog jag också upp vad som händer med Sverige tvingas slopa förbudet mot kadavermjöl i foder även till andra djur än pälsdjur. Enligt min mening måste regeringen agera för att det svenska undantaget skall gälla. Man måste helt enkelt garantera att det svenska undantaget fortsättningvis skall gälla. Det vore katastrof om Sveriges förbud mot kadavermjöl försvann. Regeringen måste också utarbeta en handlingsplan med syfte att driva igenom ett sådant kadaverförbud i hela EU-området, ett kadaverförbud motsvarande det svenska. Jag tycker också att det är viktigt att peka på att den svenska regeringen verkar för att Sverige inte exporterar kadavermjöl till länder som inte har ett förbud mot att använda kadavermjöl i fodret till andra djur än pälsdjur. Regeringen har begärt att EU-kommissionen inför ett generellt förbud mot kadavermjöl i hela EU. I andra hand kräver regeringen att få behålla det svenska förbudet. Just nu vet vi faktiskt inte hur det går, eftersom EU:s ständiga foderkommitté för foderfrågor har diskuterat Sveriges krav vid ett möte i december i fjol. Man bestämde sig då för att göra en noggrann genomgång av de undantag som Sverige vill behålla innan man fattar beslut. I väntan på detta förlängdes de nuvarande undantagsreglerna. Hur länge de skall gälla framgår alltså inte. Vi vet i dag inte hur länge vi får behålla vårt förbud mot kadavermjöl. Detta redogör utskottet för i betänkandet och skriver bara att synpunkterna på förbudet mot kadavermjöl i foder kan lämnas utan vidare åtgärd. Jag tycker inte att det duger. Det minsta man kan begära är att utskottet gör ett uttalande till regeringen om att man borde ha åtminstone en handlingsplan för hur man skall agera om det förskräckliga händer att Sverige inte får behålla förbudet mot kadavermjöl. Men man gör alltså ingenting. Jag tycker att det verkar som om jordbruksutskottet i detta fall har blivit handlingsförlamat.

Herr talman! I min egenskap av ledamot som inte sitter i jordbruksutskottet tycker jag att det har varit en mycket intressant debatt att lyssna på. Men samtidigt tycker jag att det är beklagligt att regeringen har satt både utskottet och riksdagen i tidsnöd genom att lägga fram sin proposition så sent. Nu behandlas inte bara proposition 1997/98:28 utan även ett stort antal motioner dels från allmänna motionstiden 1997, dels från allmänna motionstiden 1996. Jag har väckt ett stort antal motioner, dels enskilda, dels flerpartimotioner tillsammans med ledamöter från andra partier. Det gäller bl.a. motion 1997/98:Jo26 som är en sexpartimotion med anledning av den proposition som vi behandlar i dag. Det gäller även tre motioner från allmänna motionstiden Under de sex minuter som jag har till mitt förfogande hinner jag naturligtvis inte beröra dessa motioner i sak, utan jag kommer att återkomma med en röstförklaring. Varför jag har bara sex minuter till mitt förfogande framgick kanske när jag begärde ordningsfråga när detta betänkande skulle bordläggas bara en gång. Det är inte så lätt att veta om man inte sitter i jordbruksutskottet. Dessutom fick vi inte handlingarna, vilket gjorde att det blev mycket svårt att ha en gruppbehandling av detta. Även om jag skulle ha kunnat skaffa utskottets betänkande är vi faktiskt 80 personer i den moderata partigruppen som skulle behöva sätta sig in i detta. Vår gruppledare försökte därför få till stånd att detta betänkande skulle tas upp litet senare på dagen så att vi skulle få en ärlig chans att diskutera det. Det gick inte. Jag måste säga att jag känner personligen att min möjlighet att verka som riksdagsledamot har naggats i kanten och att också demokratin därmed har naggats i kanten. Herr talman! Nu kommer jag till min röstförklaring. I fråga om hemställanspunkt nr 6 går utskottsmajoriteten delvis en sexpartimotion, 1997/98:Jo26, till mötes i och med att man avstyrker regeringens förslag avseende ändring av §§ 38 och 38 a i djurskyddslagen. Det handlar om överklaganderätten, en fråga som berörts ganska mycket. Därför går jag inte in på den saken. Samtidigt avstyrker utskottet motion Jo26 i övrigt när det gäller ändring av §§ 2 och 21. Det gör att det blir väldigt märkligt för min del. Jag kan ju inte så att säga yrka ett halvt bifall till utskottets hemställan och ett halvt bifall till motionen. Så fungerar det ju inte men man hamnar nästan i den märkliga situationen. Jag har därför kommit fram till att jag skall yrka bifall till reservation 2, som innebär ett stöd för sexpartimotion Jo26 i dess helhet. När det gäller mom. 16 - det handlar om burhållning av pälsdjur, och själv har jag väckt en motion som handlar om burhållning av minkar - finns det en märklig reservation. Den innebär nämligen att man yrkar avslag på min motion. Men egentligen är vi inne på samma sak, nämligen att det måste göras en översyn av detta med burhållning av pälsdjur, i det här fallet gäller det minkar, och att man måste försöka avveckla detta. Herr talman! Vid kommande votering - eftersom flera talare har yrkat bifall till reservation 7 utgår jag från att det blir votering - kommer jag att avstå från att rösta, inte därför att jag stöder utskottet eller reservationen utan därför att jag stöder min egen motion. När det gäller övriga motioner från den allmänna motionstiden förra året, vilka jag snabbt har redogjort för, kan det konstateras att utskottet i princip hänvisar till pågående utredningar som snart kommer att avlämnas till riksdagen. Därför lämnas de här motionerna utan vidare åtgärd. Det gäller motion motionerna önskas en utvärdering av Centrala försöksdjursnämnden. Motionerna lämnas alltså utan vidare åtgärd eftersom olika utvärderingar pågår. Jag hoppas att så sker. Man hänvisar således till utredningar. Ja, utredningar och utredningar. Men vad händer därefter? Jag kommer att noga följa detta för att se om det är nödvändigt att följa upp de motioner som väckts på de olika områdena. Herr talman! Mitt inlägg blev kanske litet märkligt men jag kände mig föranledd att säga vad jag här har sagt när det gäller handläggningen av detta betänkande.

Herr talman! Jag vill alltså svara på en fråga som Ann-Kristine Johansson ställde till mig. Vi i Miljöpartiet menar att risken är mycket liten att Sverige dras inför domstol. Jag fick inget svar från Ann Kristine Johansson på min fråga om hon anser att vi har en motiverad anmälan om försök när djur skall utsättas för starka eller långvariga smärtor. Jag menar att en sådan anmälan görs till de djurförsöksetiska nämnderna. Dessutom går en anmälan av det slaget vidare till Centrala försöksdjursnämnden - s.k. § 16 fall. Att då förutsätta att EU-domstolen drar oss inför domstol tycker jag verkar långsökt. I de promemorior som föregått denna proposition har ministern inte någon gång anfört det som ett skäl till att nu införa beslut i de djurförsöketiska nämnderna. Det måste alltså vara fråga om ett annat skäl. Jag menar att det inte kan råda någon tvekan om att vi faktiskt uppfyller direktivet. Det står nämligen: "eller detta i särskild ordning godkännas av myndigheten". Det står inte och, utan det står "eller". Jag menar att vi klart uppfyller detta direktiv. Det är symtomatiskt att alla frågor som jag ställer besvaras med att det pågår en utredning. Just så är det, och därför hade det varit bättre att vänta med förslaget tills utredningen var klar. Herr talman! Vi i Miljöpartiet har två reservationer som handlar om katter. Egentligen skulle Elisa Abascal Reyes ha diskuterat den frågan. I dag kan vi se att lagstiftningen är dålig när det gäller katter. Man kan faktiskt säga att många katter i princip är fredlösa i vårt land, oavsett om det handlar om märkta katter eller inte. Här borde det ske en ändring så att katterna får ett större skydd än de i dag har. Jag yrkar bifall till reservation 10 och förutsätter att Elisa Abascal Reyes väcker frågan på annat sätt.

Herr talman! Betänkandet är tunt. Det beror på att det sitter en utredning som skall göra en stor översyn av hela rennäringslagen och rennäringsfrågorna. Anledningen till att jag begärt ordet är att jag har en reservation i detta betänkande. Reservationen bygger på ett moderat motionsyrkande. Jag har ingen egen motion. Däremot ställde jag förra hösten en fråga till jordbruksministern om just transporter av renar och om transportburarnas storlek. Det har nämligen kommit en hel del rapporter om samernas oro för att den ändrade storleken på transportburarna skall medföra problem för renarna. Ändringen är, som så ofta numera, föranledd av ett EG-direktiv, direktiv 91 EEG, som handlar om skydd av djur vid transport. I det direktivet står det bl.a. att djur skall förses med tillräckligt utrymme för att kunna stå i sin naturliga ställning. Här skiljer sig samernas uppfattning från Jordbruksverkets om vad som är renens naturliga ställning. De flesta samer hävdar att renen står med huvudet nedåt. Det betyder att den tidigare storleken på transportburar var väldigt bra. Renarna stod stilla under transporterna. Det var tre renar i varje bur och det fungerade bra. Den ökade takhöjden betyder att renarna kan höja huvudet, vilket en ren gör när den är orolig eller skrämd. Det betyder att risken nu är större att renarna börjar klättra på varandra, med ökade skador som följd. Man har under de transporter som förekommit denna vinter noterat fler skador. Det är kanske svårt att dra slutsatser efter en så pass kort tid men det är i varje fall vad man tycker sig kunna se. Inför Jordbruksverkets beslut kunde en person som åkte med vid en rentransport konstatera att den tidigare höjden på transportburarna gjorde att renarna stod väldigt stilla och förhöll sig lugna under hela transporten. Det här är exempel på hur Jordbruksverket, med regeringens goda minne, på något sätt läser direktiven så i detalj att man inte ser till verkligheten. Inte heller här har sunt förnuft fått råda. Nu är dock direktivet verklighet; beslutet finns. Ett stort antal rentransportburar har blivit ombyggda, vilket också har inneburit extra kostnader. Jag tänker inte yrka bifall till reservationen utan vill bara på detta sätt markera att jag tycker att regeringens beslut och Jordbruksverkets direktiv inte fullt ut är förenliga med djurskyddslagen. Detta borde ha undersökts mera innan beslut fattades.

Herr talman! Eftersom Maggi Mikaelsson inte yrkat bifall till sin reservation föreligger endast utskottets förslag i betänkandet, som jag yrkar bifall till. När de här frågorna diskuteras visar det sig att de två motioner som väckts i stort sett är tillgodosedda genom att en stor parlamentarisk utredning tillsatts i dagarna. Den kommer att beröra en stor del av de frågeställningar som motionärerna har tagit upp och som gäller rennäringens utövande och dess omgivning. Den fråga om föranlett reservationen är under behandling. Den har föregåtts av ett väldigt förarbete. Det har varit tre remissomgångar - en 1995, en 1996 och en 1997. Den veterinär som följt frågan utifrån en anpassning till EU-direktivet har en del synpunkter vad gäller rådande av naturlig ställning vid transport av djur. Den incident som inträffade i samband med djurtransporterna i Lossen då 65 % av de renar som transporterades enligt det nya systemet visade ökade skador vad gäller blodvite men även andra skador. De förorsakades kanske av att en grind enligt uppgift var trasig mellan båsplatserna i transportvagnen. Det gjorde att renarna trängdes mer än normalt. Det är skäl att följa utvecklingen ytterligare. Nu är frågan under överklagande från näringens sida hos departementet. Man kan väl utgå från att man med den samlade klokskap som finns bör kunna följa frågan ordentligt. Det är precis som i den tidigare debatten här i dag att det måste vara djurskyddet som är satt i främsta ledet. Det är alltså djurskyddet vid transport av levande djur, och ingenting annat, som skall vara det ledande när besluten fattas. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Från Miljöpartiet föreligger ingen reservation i det här betänkandet. Många av de frågor som berörs kommer att återkomma t.ex. i samband med att småviltsjakten debatteras i kammaren någon gång i mars med anledning av ett betänkande om jakt och viltvård som än så länge inte är justerat i jordbruksutskottet. Där har Miljöpartiet synpunkter, kända sedan tidigare. Vi anser att småviltsjakten, så som den bedrivs i dag i svenska fjällen, inte är ekologiskt hållbar. Jag vill bara kommentera jordbruksutskottets betänkande 1996/97:JoU1 där man tog upp frågan om en sammanhållen rovdjurspolitik. Riksdagen uppdrog åt regeringen att t.ex. i samband med budgeten för 1998, dvs. hösten 1997, återkomma med förslag till en samlad rovdjurspolitik. Vi kan se att en utredare i dagarna tillsatts. I det här fallet har regeringen varit oerhört långsam i förhållande till uppdraget från riksdagen. Man får vara tacksam att man nu kommit i gång, men det är mycket märkligt att regeringen tagit så lång tid på sig för att tillsätta en utredare. Beträffande kadaverhanteringen menar vi att man där naturligtvis måste ha någon sorts biologisk syn. Renar har alltid funnits i fjällen. Att renar dör i fjällen innebär att det blir mat för andra rovdjur - fjällrävar, korpar, rovfåglar osv. Vi måste ändå se att renen, även om det är ett tamdjur, faktiskt också kan leva vilt. Att hantera kadaver på det sätt som man gör i tätbebyggda områden i Tyskland och Holland blir befängt i fråga om renar. Det står att undantag skall göras för självdöda renar. Jag hoppas att det är fullkomligt klart att så skall vara fallet. När det gäller transport av renar kan man konstatera att det egentligen är sorgligt att behöva transportera renar så långa vägar. Naturligtvis vore det bättre om slakten kunde utföras på platsen. Även här har EU mycket detaljerade regler för mobila slakterier. Jag hoppas att det kan finnas en lösning i framtiden så att vi slipper se dessa transporter av renar och i stället kan ha mobila slakterier på platsen. De flesta transporter av djur utsätter djuren för stress. Helst skulle man vilja att transporterna är så få och så korta som möjligt. Vi vet ju att renar inte alls är speciellt vana vid människor. Här är naturligtvis stressen stor hos de djur som transporteras. Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas tre yrkanden i en kd-motion. Det handlar om huvudmannaskapet för småviltsjakten inom renbetesområdet, renbeteskommissionen och en gränsöverskridande renskötsel vid gränsen mellan Sverige och Norge samt om att bredda och utveckla de samiska näringarna. Eftersom vi inte har någon ordinarie ledamot i jordbruksutskottet skall jag kort beröra våra tankar i motionen. Först vill jag ta upp det som rör småviltsjakten. Syftet med Sametinget var just att förbättra samernas möjligheter som minoritet och ursprungsbefolkning att vidareutveckla och hålla sin kultur levande, kunna ta initiativ till verksamheter och åtgärder som främjar en levande samisk kultur i vid bemärkelse. Vid beslut om att inrätta tinget betonades också att Sametingets status successivt skulle stärkas genom att kompetens och befogenheter gradvis skulle utökas. Vi tycker att ett exempel på det skulle småviltsjakten kunna vara. Administrationen och skötseln skulle kunna överflyttas från länsstyrelserna till Sametinget eller möjligen till annan samisk huvudman som Sametinget får besluta om. Vi är positiva till vad utskottet säger i betänkandet. Vi känner till att en utredning har tillsatts där man uppdrar åt Sametinget att tillsammans med berörda intressenter komma med ett förslag till hur den framtida utformningen skulle kunna se ut. Där ser vi möjligen ett förslag till beslut senast den 1 april. Så till renbeteskonventionen. Den svensk-norska renbeteskonventionen, som löper ut den 30 april 2002, handlar om en gemensam samisk gränsöverskridande renskötsel. Vi betonar i motionen att konventionsförhandlingarna måste ha sin utgångspunkt i att genom gränsöverskridande lokalt markutnyttjande skapa förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt bärkraftig rennäring. Förutsättningarna för lokala lösningar för markutnyttjande måste noga undersökas och överenskommelser mellan betesdistrikt och samebyar stimuleras. Vidare säger vi att en helhetssyn på området innebär bl.a. att nyttjandet av renbetesmarkerna längs hela den svensk-norska gränsen måste ingå i kommissionens mandat. Betesområdenas lämplighet för olika säsonger, särskilt inom de sydliga områdena längs gränsen i Jämtlands och Dalarnas län, måste kunna studeras av kommissionen och förslag därvid presenteras. I förhandlingarna måste särskilt uppmärksammas att kommande användning av säsongsbetena inte felaktigt medför förslitning av betesresurserna, något som vi känner till förekommer i Härjedalen. När det gäller det samiska näringslivet har riksdagen beslutat om en översyn av stödet till rennäringen, vad gäller administration, lagstiftning och samisk kultur efter det att Riksdagens revisorer lämnat en rapport i dessa frågor. Det är viktigt att denna översyn innebär ett stärkande av de samiska organisationernas möjligheter att ta större eget ansvar med aktivt stöd av riksdag och regering. Ett helhetsgrepp över hela fältet är självklart önskvärt för att stärka den samiska identiteten. Målsättningen med detta arbete måste vara att stärka förutsättningarna för den samiska näringsutvecklingen med ett ökat självbestämmande och en förändring av reglerna för samebyns kompetensområde och villkoren för medlemskap i sameby. En reformering av nuvarande system måste innebära att samerna själva skall få ta ansvaret för sina angelägenheter med samebyn i centrum. Herr talman! Utskottet har besvarat våra yrkanden med att hänvisa till de aktuella utredningar som är på gång. Det gäller renbeteskonventionen, som redan är utsedd. Det gäller också den kommitté som är tillsatt för att titta på frågan efter Riksdagens revisorers synpunkter samt uppdraget till Sametinget att komma med ett förslag på hur en framtida hantering av småviltsjakten i fjällen skulle kunna se ut. I och med detta anser utskottet att våra tre yrkanden delvis är tillgodosedda, vilket jag också naturligtvis kan instämma i. De har hanterats på ett positivt sätt. Det är fortsättningen av det hela som blir intressant. Jag har inte för avsikt att här göra något ytterligare yrkande, utan hoppas att de utredningar som nu pågår skall skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av det samiska näringslivet och hela den samiska kulturen. Jag hoppas att de även skall resultera i att Sametinget får ökad status med ökade befogenheter så att den samiska befolkningen äntligen erkänns fullt ut, och själv kan fatta beslut om sin egen kultur och sin egen framtid. Det handlar således om att riksdag och regering i bästa fall kan komma att återupprätta sitt skamfilade förtroende hos samerna. Herr talman!

Herr talman! Jag tycker att Ulf Björklund använder väldigt stora ord i slutpläderingen för sin motion när han talar om riksdagens skamfilade rykte hos samerna. Jag tror att riksdagen inte på något sätt har ett sämre rykte hos samerna än hos andra näringar. Den inriktning som den parlamentariska utredningen har fått på sin arbetsuppgift innebär i princip att bättre förutsättningar skall skapas för den samiska näringen i framtiden. Detta innebär att man skall titta över de 102 lagparagrafer och förordningar som egentligen reglerar rennäringen i dag, och öppna möjligheter för vidgade verksamhetsområden. När det gäller de övriga delarna så har vi läst de tre yrkanden i kd-motionen som rör rennäringen. Det finns naturligtvis saker och ting i dem som bör kommenteras på ett speciellt sätt. Sametinget har tillsammans med berörda areella intressen fått i uppdrag att före den 1 april komma med ett förslag till en samlösning för huvudmannaskapet för jakt ovan odlingsgränsen. Men redan i dag kan man säga att den huvudsakliga intäkten från jakt ovan odlingsgränsen går till samerna. En tredjedel går till samebyn, en tredjedel går till Samefonden och en tredjedel äts upp av administrationen. Den tredjedel som äts upp av administration äts upp inne i Sametinget likväl som på länsstyrelsen. Det har alltså ingen betydelse var detta läggs, utom kanske i den mån att man i dag har större förståelse för de människor som lever bredvid rennäringen om man har en statlig och neutral plats för fördelningen. Denna del berörs icke direkt av utredningen. Den gränsöverskridande renskötseln är en mycket känslig fråga. Det handlar om en förhandling mellan Norge och Sverige. Det är en känslig fråga eftersom ju längre söderut man kommer på båda sidorna, desto större motstånd har man i Sverige på grund av att renskötseln inte är så väl hävdad i de södra delarna, Dalarna och Härjedalen, som i de norra delarna. Däri ligger problemet. I utskottets betänkande har vi ansett att detta i stort ingår i den grupp som har att förhandla fram en ny konvention mellan Sverige och Norge.
Herr talman! När det gäller ryktet som riksdag och regering har hos samerna vet vi ju att vi kan gå långt tillbaka historiskt och se hur samerna har misshanterats genom tiderna. Det gäller även det som har med småviltsjakten att göra. Jag antar att Leif Marklund har stor kunskap om att samerna har helt andra åsikter om hanteringen av småviltsjakten än vad Leif Marklund själv har. För övrigt bör vi nog förbättra vårt rykte inte bara bland samerna, utan bland alla näringar och alla näringsgrenar. Det är väldigt fint att man nu har uppdragit åt Sametinget att tillsammans med de berörda komma med ett förslag om huvudmannaskapet för småviltsjakten. Vi välkomnar naturligtvis detta, men det är ju efter många diskussioner och mycket förhalande som vi äntligen har kommit fram till denna ståndpunkt. Trots allt vore det ett sätt att lyfta den samiska identiteten och människovärdet om man i den yttersta av glesbygder själv via samebyar och sameting på något sätt fick ta ansvaret för administrationen av detta. Man berörs i hög grad ute i samebyarna av detta, och riksdag och regering bör hjälpa till att stärka den samiska identiteten. Också här handlar det om att ta bort vårt skamfilade rykte. Eftersom jag råkar bo i Dalarna inser naturligtvis också jag renbeteskonventionens problem när det gäller de södra fjällområdena. Men just därför, eftersom vi nu har en renbeteskonvention, är det viktigt att man verkligen tar tag i även de här svåra bitarna och inte lämnar södra änden därhän. Jag tycker att det bör ingå i konventionens arbetsuppgifter att även här komma med idéer och förslag till en lösning.

Herr talman! Pensionsåtaganden är till sin natur av mycket långsiktig karaktär. De pensionsåtaganden som görs under de närmaste åren kommer att få rättsverkningar fram till senare delen av nästa århundrade. När det gäller pensionsskulden för de kommunala avtalspensionerna kan sägas att den kommer att bli mycket stor under 2000-talet. Enligt beräkningar som gjorts av Kommunsektorns Pensions AB, KPA, kommer den kommunala pensionsskulden att uppgå till sammanlagt ca 150 miljarder kronor år 2010, varav 100 miljarder väntas belasta kommunerna och 50 miljarder landstingen. År 2030 väntas den sammanlagda pensionsskulden inom kommuner och landsting uppgå till ca 450 miljarder kronor. Riksdagen beslutade under år 1997 om vissa ändringar i kommunallagen och kommunalförbundslagen som innebär införandet av ett balanskrav år 2000. Innebörden av detta är att kommuner, landsting och kommunalförbund varje år skall upprätta sin budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår skall detta regleras i budgeten senast två år efter det år då det negativa resultatet uppkom. Endast om synnerliga skäl föreligger kan undantag från regleringskravet göras. Bestämmelsen om ekonomisk balans innebär att det också ställs krav på redovisningsmässiga avsättningar till framtida pensioner. Redovisningen av pensioner skall ske enligt en s.k. blandad modell, som innebär att kommuner och landsting skall redovisa pensionsförpliktelser som uppstått efter den 1 januari 1998 som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen respektive år, medan pensionsförpliktelser som uppstått före den 1 januari 1998 inte skall redovisas som skuld. Genom införandet av balanskravet och den blandade modellen kommer successivt betydande tillgångar att ackumuleras i kommuner och landsting. Det finansiella sparandet inom kommunsektorn kommer över huvud taget att öka, inte bara för att täcka framtida pensionsutbetalningar utan också för att man sannolikt kommer att vilja ha en god ekonomisk framförhållning även på andra områden. Detta kommer att få till följd att alltfler kommuner framöver kommer att ha ett större behov av långsiktiga placeringar än i dag. Den nuvarande regleringen när det gäller medelsförvaltningen som helhet i kommuner och landsting finns i 8 kap. 3 § kommunallagen. Där står att fullmäktige skall meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen.

Till att börja med kan man fråga sig om det verkligen finns anledning att ha särskilda regler som omfattar endast en mindre del av den totala förmögenhetsförvaltningen i kommuner och landsting. Det är ju faktiskt angeläget att vi har en god medelsförvaltning över hela fältet. Att de kommunala ekonomierna är i balans ligger i såväl kommunernas som samhällets och långivarnas intressen. Genom sin proposition om förvaltningen av kommunala pensionsmedel och med det man skriver i den propositionen banar regeringen dessutom väg för en högst otillfredsställande förvaltning av pensionsmedlen i framtiden. Vad jag då i första hand tänker på är den möjlighet till återlån som propositionen talar om. Av vad som står bl.a. på s. 12 och 13 i propositionen framgår denna möjlighet mycket tydligt. Där står att läsa följande: "I förvaltningen av pensionsförpliktelser inryms dessutom möjligheten att återlåna medlen för att använda till investeringar i den egna kommunen eller landstinget eller för att amortera skulder." Någon närmare vägledning ges inte. Det sägs bara att det enligt regeringens mening får förutsättas att varje kommun eller landsting själv kan göra de avvägningar avseende utnyttjandet av pensionsavsättningarna som är mest lämpliga för att uppfylla de framtida pensionsåtagandena. Kommuner och landsting ges alltså full frihet att bestämma om pensionsmedlens förvaltning. Herr talman! Genom att det inte finns några som helst regler som begränsar kommuners och landstings rätt att fritt använda pensionsmedel som de avsatt till anställdas pensioner, blir det som sägs i den nya paragrafen om t.ex. förvaltning, risk och uppföljning av begränsat värde. Eftersom det är tillåtet att använda pensionssparandet till egna investeringar eller för att amortera skulder, får man inte den utbetalningsberedskap som får anses vara en av grundtankarna med balanskravet. En krissituation kan otvivelaktigt uppstå mycket lättare genom att återlån tillåts än om så inte sker. Den dag när pensionsutbetalningarna skall göras kan det då mycket väl hända att kommunen eller landstinget inte har de pengar som erfordras. Kommunen eller landstinget som återlånat pensionsmedlen måste då välja mellan att anpassa den kommunala verksamheten, öka skulderna eller höja skatten. Om inget av dessa alternativ är möjliga blir det naturligtvis staten som får gå in och ta det ekonomiska ansvaret. Då är det ju i slutändan ändå alltid skattepengar det handlar om. Framtida generationer kan på detta sätt komma att belastas med kostnader som avser kommunala tjänster som tidigare generationer tagit i anspråk. Det kan t.o.m. bli så illa att den enskilde pensionstagaren i realiteten får vara med och betala sin pension än gång till. Regeringen säger i den nu aktuella propositionen å ena sidan att den inte vill reglera att pensionsmedel skall placeras i offentlig sektor, men å andra sidan hänvisar den till vad den skrivit i 1996 års ekonomiska vårproposition. Där står det att de medel som kan komma att byggas upp för framtida pensioner i huvudsak bör användas i den offentliga sektorn, bl.a. för att finansiera kommunala investeringar. Den hänvisningen sammantaget med att regeringen på s. 12 och 13 i propositionen gett klartecken till återlån kommer naturligtvis att leda till att många kommuner och landsting faktiskt kommer att placera sina pensionspengar internt och därmed gå miste om de många gånger bättre placeringsmöjligheter som finns på andra håll. Förutom den mycket egendomliga situation som uppstår om kommunala tillgångar utan några formella gränser skall kunna räknas som något slags tillgångar i pensionsfonderingen, har interna placeringar i exempelvis kommunala anläggningar ju aldrig kunnat ge en avkastning som är jämförbar med placeringar på marknaden i övrigt. Låt oss anta att kommunen placerar pengarna i nya vattentorn eller tryckstegringsstationer. Det må vara hur fina anläggningar som helst, men det finns sällan någon större efterfrågan på sådana anläggningar, varför pengar som placeras där knappast kommer att öka särskilt mycket i värde. Vattentorn köpes! Den annonsen har jag aldrig sett, herr talman. Pensionspengar som placeras internt av kommuner och landsting, dvs. inom den offentliga sektorn, riskerar att ge en avsevärt sämre avkastning och värdetillväxt för kommun och landstingsanställdas pensioner än andra gruppers pensionskapital. Annat kapital placeras ju där det förväntas ge bäst avkastning. Hela regeringens modell innebär en risk för kommuners och landstings möjligheter att uppfylla sina pensionsåtaganden. Det kan naturligtvis också på sikt leda till negativa effekter på pensionsnivån för kommun och landstingsanställda som helhet. De anställda måste få garantier för att deras pensionsförmåner kommer att betalas ut och att medlen verkligen finns tillgängliga när förpliktelserna skall infrias. Vidare måste säkerställas att kommunernas pensionsmedel erhåller en långsiktig avkastning och värdetillväxt som motsvarar vad som gäller i genomsnitt för annat pensionskapital i samhället. Regeringens förslag att kommuner och landsting fritt skall kunna använda pensionsmedlen till investeringar i den egna verksamheten eller för att amortera skulder måste då avvisas. Sedan måste det också sägas att den koppling som kommer att finnas mellan pensionsmedel och kommunala tillgångar genom möjligheten till återlån aldrig kan vara så stark att de pensionsberättigade i rent juridisk mening kan anses ha någon slags förmånsrätt till vissa speciella tillgångar. Om kommuner och landsting placerar pensionsmedlen internt, handlar det enbart om en helt allmän koppling som inte på något sätt tryggar de anställdas pensionsrättigheter. Tvärtom spelar man med de anställdas pensionspengar i en sämre division än om dessa pengar skulle placeras på marknaden. Vill man ha en direkt koppling mellan pensionsåtaganden och vissa tillgångar är det självfallet bäst att lägga pensionspengarna hos exempelvis försäkringsbolag eller stiftelser. Först då kan man säga att de anställdas pensionsrättigheter tryggas. Försäkringsbolag och stiftelser är ju dessutom underkastade en särskild lagstiftning. Hela propositionen bör avslås, inte bara på grund av det jag här anfört om att den föreslagna regleringen riskerar att ge en sämre förvaltning i jämförelse med andra gruppers pensionskapital, utan också därför att propositionen helt enkelt lagts fram vid en felaktig tidpunkt, eftersom det kommunala pensionsavtal som propositionen bygger på faktiskt har sagts upp och är på väg att omförhandlas. Ett nytt pensionsavtal kan eventuellt börja gälla ungefär samtidigt som den här nya regeln i 8 kap. 3 a § kommunallagen föreslås träda i kraft. Propositionen har inte heller kunnat beakta innehållet i den fempartiuppgörelse som nyligen träffats angående genomförandet av den offentliga pensionsöverenskommelsen. Det torde trots allt finnas behov av någon form av statlig reglering när det gäller förvaltningen av kommunala pensionsmedel. Regeringen bör därför vid lämplig tidpunkt återkomma till riksdagen med ett nytt förslag. Jag yrkar bifall till den reservation som finns i betänkandet.

Herr talman! För ett par år sedan upptäcktes ett par hundra svarta hål, inte i några avlägsna galaxer, utan i våra kommuners och landstingskommuners balansräkningar. Då framkom nämligen att kommuner och landsting hade framtida pensionsåtaganden vars samlade storlek var okänd, att redovisningen i kommunernas och landstingens balansräkningar var mycket ofullständiga och att avsättningar för dessa åtaganden hade gjorts i ännu mindre utsträckning. Sedan dess har det skett en tillnyktring på det här området. Vi vet i dag mer om de samlade pensionsåtagandenas storlek. Vi vet att de är bättre redovisade i kommuner och landsting och att vissa avsättningar har börjat göras. Den här propositionen kan ses som ett led i den tillnyktringsprocessen, men den är långt ifrån tillräcklig. Det riktigt allvarliga problemet med propositionen är att det inte finns några garantier i den för att en långsiktig avkastning av pensionsmedlen säkras och för att det finns medel tillgängliga vid den tidpunkt då pensioner skall utbetalas. Det är också otillfredsställande att man inte har beaktat att det kommunala pensionsavtalet är uppsagt och att vi inte vet vilket krav på lagstiftning som följer av det nya avtal som kommer. Man har inte beaktat vilka effekter den stora Könbergska pensionsreformen får på det här området, och man har inte utarbetat några regler för revision av förvaltningen av pensionsmedel. Det är otillfredsställande för de anställda, som inte kan vara helt säkra på att kommunerna har möjlighet att infria sina åtaganden. Det är otillfredsställande för medborgarna, som inte vet vilka ekonomiska smällar som kan drabba kommuner och landsting och därmed dem själva som skattebetalare i framtiden. Det är också otillfredsställande att en generation av kommunalpolitiker kan lämna lunchbordet utan att betala notan efter sig. Herr talman! Kommunala springnotor har vi redan fått för mycket av.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar, KU17, gäller som jag ser det en ganska enkel sak, en förändring av kommunallagen avseende hur förvaltningen av pensionspengarna skall utformas i kommuner och landsting. Jag tycker att den korta debatt som nu har förts i dessa frågor speglar en helt annan diskussion. Det är framför allt Jerry Martinger och Moderaterna som nu återigen målar upp en skräckbild av hur oerhört inkompetenta kommunpolitiker är. De kan satsa precis vilka pengar som helst på precis vad som helst utan att något som helst ansvar kan utkrävas. Jag tycker mig ha hört den här diskussionen förr, Jerry Martinger. Så snart det kommer upp kommunala kompetensfrågor görs generaliseringar om att vi definitivt inte kan lita på kommuner. Man kan naturligtvis raljera och säga att framtidens pensioner kommer att användas till både det ena och det andra utan några som helst avkastningskrav. Jag tycker faktiskt att en sådan här fråga förtjänar en något seriösare debatt. Det är viktigt att kommuner och landsting försäkrar sig om att avkastningskrav tillgodoses och placeringar av kommande pensionsmedel sker på ett korrekt sätt. Medborgarna ställer naturligtvis kravet att kommunens hantering av sådana här frågor sköts korrekt. De många i dag anställda i kommuner och landsting ställer kravet att deras framtida pensionspengar kan betalas ut. Nu sägs allting vara fel - det är fel tidpunkt, och det är fel innehåll. Men vi vet att kommunerna även i dag har ett ansvar för de här frågorna, och det har inte visat sig att det förekommer några sådana avarter som ni vill göra gällande. Det gäller här en balansgång mellan kommunalt självstyre och ett regelsystem för hur pensionsförvaltningen skall ske. Det är fullmäktige som skall ta beslut om avkastningskrav och riskplaceringar och som även skall göra eventuella omprövningar av reglerna. I frågan om kommuner och landsting skall ha rätt att återlåna delar av de här pengarna skriver regeringen i sin proposition att man kommer att följa upp hur det här fungerar. Jag tycker att det är märkligt att man här målar upp en bild av att de kommunala förtroendevalda skulle slösa med eller näst intill förskingra de här pengarna för att investera i någonting som absolut inte är nödvändigt. De regler som sätts upp innebär att det skall ställas ett avkastningskrav och att det skall kunna garanteras att pensionspengarna finns den dag när de skall betalas ut. Man försöker måla upp en skräckbild inför anställda och medborgare innebärande att kommunerna när de här reglerna införs kommer att missköta sitt åtagande.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
Herr talman! Den föreslagna bestämmelsen i 8 kap. 3 a § kommunallagen är inte en materiell regel utan bara en handläggningsregel för fullmäktige. Där stadgas bl.a. att fullmäktige skall meddela föreskrifter för förvaltningen av de medel som avsatts för pensionsförpliktelser. Det heter vidare att det i föreskrifterna skall anges hur medlen skall förvaltas, vilken risk som får tas osv. När man lyssnar på Mats Berglind får man den uppfattningen att han anser att propositionsförslaget flyttar fram positionerna till det bättre när det gäller handhavandet av kommun och landstingsanställdas pensionspengar. Jag skulle vilja höra litet från Mats Berglind om var gränserna går mellan vad som är tillåtet och vad som är otillåtet för kommunerna när det gäller förvaltningen av pensionsmedel. Mats Berglind är ju säker på att det här kommer att skötas på ett alldeles utmärkt sätt, om pengarna placeras inom kommunerna. Vidare undrar jag om Mats Berglind kan ge besked om på vilket sätt kommunpensionärerna har anledning att känna sig tryggare, om propositionsförslaget genomförs. Mats Berglind säger att han själv känner sig trygg, eftersom ansvar kan utkrävas. Men de enskilda pensionärernas primära intresse är väl inte att ansvar kan utkrävas. De har väl ingen glädje av att ett ansvar utkrävs när det inte finns några pengar. Deras primära intresse är att de får sina pengar.
Herr talman! Vi är nu tillbaka vid ruta 1 i Jerry Martingers argumentation: Kommunerna kommer att slösa bort dessa pengar, om det här lagförslaget genomförs. Jag tycker att det är en vulgärdebatt som inte hör hemma i den här frågan. Det övergripande ansvar som kommunerna åläggs är att pensionsmedel skall vara säkra och att avkastningskravet inte får åsidosättas. Det är glasklart skrivet att kommunerna ej har rätt att hantera pengarna på det sätt som Jerry Martinger försöker måla upp. Vad finns det i dag för konkreta exempel, Jerry Martinger, på att de här möjligheterna har missbrukats av kommunerna eller av landstingen? Jag tycker att den här argumentationen bara visar på en allmänt illvillig attityd mot kommun och landstingspolitiker, som går ut på att de är inkompetenta att sköta sådana här saker. Det är sorgligt att vi har den typen av debatt.
Herr talman! Min taletid räcker inte till för att jag här skall kunna redogöra för alla de fall där kommunpolitiker har misskött pengar under de senaste åren. Förslaget innebär att kommuner och landsting har full frihet att efter eget skön använda kapital som de avsatt till pensioner. Med återlån blir det faktiskt den ekonomiska utvecklingen i stort i varje kommun som egentligen är det intressanta. Samtidigt har den enskilde pensionstagaren ingen möjlighet att se hur hans andel i pensionskapitalet utvecklas. Under det här ärendets handläggning har vi i utskottet fått reda på att Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna om ett nytt pensionsavtal. Kommunförbundet har därvid föreslagit att det nya pensionsavtalet skall bygga på en s.k. avgiftsbaserad ålderspension. Enligt ett sådant system skall arbetstagaren varje år gottskrivas en avgift. Den årliga avgiften skall sedan utgöra det pensionskapital som skall ligga till grund för arbetstagarens pension. Ingen pensionstagare kommer väl att vilja ha sin pensionsandel placerad i en kommun när han ser hur andra gruppers pensionskapital ökar så mycket mer i värde när det är placerat på marknaden. Att förhandlingarna nu förs på det sätt som vi har fått veta mellan Kommunförbundet och Landstingsförbundet å ena sidan och de fackliga organisationerna å den andra sidan visar väl om något att regeringen har haft för bråttom när man har lagt fram propositionen, som ju faktiskt i huvudsak riktar in sig på placeringar av pensionskapital inom den offentliga sektorn, där det bevisligen ger mindre tillväxt än om det placeras på marknaden.
Herr talman! Jag tror att vi inte heller i den här debatten kommer så mycket närmare varandra. Jag kan bara konstatera att när det gäller det åtagande som kommuner och landsting nu har kommer det tydligare att regleras med ett fullmäktigebeslut om avkastningskrav och vilken risk man skall acceptera. Det gäller också hur stor andel man kommer att använda för att låna - jag vill poängtera att det handlar om att låna - av de interna medlen. Det är ett lån som skall betalas tillbaka på samma sätt som något annat lån som tas i en bank eller vad det nu kan vara. Det kanske Jerry Martinger borde ha tänkt på. Det är stora pengar. Det finns olika förutsättningar i olika kommuner. Jag tror att detta kommer att hanteras på olika sätt. Det är naturligtvis oerhört väsentligt att det sköts på ett snyggt och korrekt sätt. Därför har regeringen uttryckligen skrivit, och vi har från utskottet understrukit det i betänkandet, att dessa frågor måste följas löpande och noggrant för att vi skall se hur det utvecklas. Skulle det mot förmodan vara så att det inte är till fyllest med de regler som vi har i dag är jag övertygad om att regeringen återkommer med förslag om förändringar.

Herr talman! Jerry Martinger och Anders Johnson har på ett bra sätt skildrat den goda argumentering som ligger bakom reservationen. Jag skall som företrädare för motionärerna, som alla sitter i finansutskottet och som inte svarat för beredningen av ärendet, ge ytterligare några synpunkter. Det är utomordentligt märkligt att regeringen har lagt fram den här propositionen. Den är nämligen totalt meningslös och ändrar inget i förhållande till vad som gäller i dag. Det är i sig mycket allvarligt. När kommunerna förra året gavs en skyldighet att delvis fondera sina pensionsåtaganden var det nämligen angeläget att få nya regler. Men vad den föreslagna bestämmelsen i kommunallagen enligt propositionen anger är ju att kommunen själv fastställer hur förvaltningen skall ske. Det har redan sagts i sammanhanget att det är allvarligt att en kommun utan begränsningar själv kan förfoga över sina pensionsmedel i form av återlån för direkta investeringar i den kommunala verksamheten. Man skulle t.o.m. kunna säga att de kan gå direkt till driften av den kommunala verksamheten. Slutsatsen blir att avkastningen på dessa pensionsmedel, i den mån de kommer att förvaltas på det sättet, kommer att bli mycket låg i förhållande till avkastningen på annat pensionskapital i samhället. Det är mycket allvarligt på sikt för de berörda kommunerna men också i väldigt hög grad dåligt ur löntagarnas synpunkt. Nu säger Mats Berglind: Ge ett exempel på att det har fungerat på det här sättet hittills! Mats Berglind är i så fall över huvud taget inte kunnig om hur det hittills har fungerat. Hittills har det nämligen inte fonderats några pensionspengar i de allra flesta kommuner. Man har beräknat en pensionsavgift som man sedan har avsatt i den kommunala budgeten och därefter förbrukat. Svaret på Mats Berglinds fråga är att kommunerna hittills har förbrukat de medel som egentligen skulle vara avsatta till pensioner. Kommunernas pensionsavtal är nu uppsagt. Konstitutionsutskottet har från Kommunförbundet inhämtat att man nu önskar sig ett avigiftsbaserat system som ersättning för dagens förmånsbaserade. Ett sådant system skulle leda till mycket bestämda krav från löntagarnas sida på en god avkastning av pensionsmedlen. Det är märkligt, som har sagts, att regeringen har lagt fram ett förslag som grundar sig på det uppsagda avtalets principer. Menar Mats Berglind att man skall se det så, att regeringen hävdar att det uppsagda pensionsavtalet inte skall förändras? Kan Mats Berglind på annat sätt förklara varför regeringen vid den här tidpunkten kom med den här propositionen? Pensionsreformen kommer också att påverka denna fråga. Ytterligare ett skäl är att man borde ha väntat tills frågan om revision av kommunala pensionsmedel är löst. En särskild utredningen överväger ju den frågan. Det är sällan som en regeringsproposition läggs fram med så dålig tajmning. Det är naturligtvis bara en oförklarlig prestige som motiverar att utskottsmajoriteten trots alla goda skäl emot propositionen väljer att driva igenom detta ogenomtänkta förslag.

Herr talman! Regerings skrivelse med en lägesrapport om bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten skulle i och för sig kunna föranleda en lång debatt här i dag. Det finns en hel del att kommentera. Men kammaren har vid ett antal tillfällen tidigare haft debatter kring detta, och jag skall därför inskränka mig till ett par kommentarer och synpunkter, som också finns redovisade i den reservation som vi har fogat till betänkandet. I rapporten finns två perspektiv som tornar fram, framför allt det ena. Det är det officiella myndighetsperspektivet när det gäller ekonomisk brottslighet och försöken att bekämpa ekonomisk brottslighet. Där är det organisationsfrågor och strukturfrågor. Det är en beskrivning av att det tar tid, och det tar längre tid än vad statsrådet hade räknat med, osv. Kronan på verket - om man får uttrycka det så - i denna apparat är den nya ekobrottsmyndigheten, som riksdagen en gång fattade beslut om på vissa premisser. Mot det perspektivet skall man ställa det perspektiv som kanske är sprunget från verkligheten ute på fältet och som skildras i medier av olika slag. Det är fråga om ärendeanhopning, svårigheter att leda i bevis ett antal saker, förlorade mål för åklagaren, mål som över huvud taget inte anhängiggörs, osv. Det är en bild av en ganska bedrövlig verklighet där brottsligheten alltid ligger att antal hästlängder före den apparat, den rättskedja, som skall hantera denna brottslighet. Med det vill jag inte påstå att insatserna som redovisas i skrivelsen på något sätt är utan värde. Det finns en hel del saker som definitivt har ett värde. Men det finns på något sätt en ton av att problemen är stora och att samordningen mellan myndigheterna inte räcker till. Över huvud taget pekas på ett otal problem. Herr talman! Det är väsentligt att man på ett effektivare sätt bekämpar den ekonomiska brottsligheten. Avstampet kom i stort sett i och med Riksdagens revisorers ganska heltäckande rapport om tillståndet och de brister som fanns när det gällde att bekämpa ekonomisk brottslighet, det som hade gjorts och det som borde göras. Vad som saknas är i kondensat någon form av nationell strategi för bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Åtminstone är det svårt att ute på fältet identifiera en sådan. Det saknas en ledning, det är bristande samverkan mellan myndigheter, och det är alldeles uppenbart brist på resurser. Det präglas i dag också i utomordentligt hög grad av olika slags revirstridigheter. Även om vi moderater godkände Ekobrottsmyndigheten i den form som riksdagen fattade beslut om, nämligen att den skulle vara underordnad Riksåklagaren, har vi känt en viss tveksamhet inför skapandet av den här myndigheten. Med den organisatoriska utveckling och den form myndigheten har fått, att vara underställd regeringen, med oklarheter i fråga om dess position i storstadslän visavi andra län och i fråga om olika ärendetyper, tycker vi över huvud taget att den konstruktion som växer fram inger mycket stora betänkligheter. Det är därför vi i reservation 1 markerar vårt ogillande inför detta. Det hade varit motiverat att regeringen inför riksdagen redovisade varför man har gjort de här avstegen från den modell som riksdagen faktiskt fattade beslut om. Det kan finnas anledning att markera att de beslut som riksdagen fattar skall följas, såvida regeringen inte vill återkomma och redovisa goda skäl för någonting annat, men även detta skall i så fall godkännas av riksdagen. En annan fråga som behandlas i betänkandet är miljöbrotten. Det är en fråga som har diskuterats mycket. Man har frågat sig om inte miljöbrotten bör klassas in i gruppen ekobrott. Frågan är egentligen om detta är den centrala frågeställningen när det gäller bekämpandet av miljöbrotten. Alla kan vara överens om att läget i Sverige i dag vad gäller förmågan, eller rättare sagt oförmågan, att bekämpa miljöbrotten är väldigt allvarligt. Det räcker att blicka västerut till vårt grannland Norge som, herr talman, även på det här området ligger ganska långt före oss - i de här olympiska tidevarven är det uppenbart att de ligger före oss också på många andra områden. På något sätt förefaller vi i Sverige vara oförmögna att ta till oss goda erfarenheter - sådana goda erfarenheter har man nämligen i Norge av den modell man har lagt upp. Vi är här i Sverige oförmögna att snabbt ta till oss goda erfarenheter och kraftsamla i en effektiv miljöbrottsbekämpning. Det har under några veckor funnits en artikelserie i Dagens Nyheter där man har redovisat de påtagliga bristerna när det gäller att bekämpa miljöbrotten. Det handlar inte ytterst om ifall miljöbrotten skall klassas som ekobrott eller inte. Jag och moderaterna är ganska övertygade om att det inte är den formella klassificeringen som är avgörande, utan det avgörande är faktiskt att man skaffar resurser, att man skaffar sig kompetens, att man skaffar sig en kultur som stimulerar samverkan över myndighetsgränser och med en effektiv ledning. Det är alldeles uppenbart att det också saknas en nationell strategi för bekämpandet av miljöbrotten. Herr talman! Det avgörande är som sagt inte den formella klassificeringen av miljöbrott, om de är ekobrott eller om vissa typer av miljöbrott är ekobrott, utan det avgörande är faktiskt att det finns en nationell strategi. Det framgår också mycket klart av artikelserien att, som någon uttrycker det, "det lönar sig med miljöbrott". Väldigt få brott leder till åtal, och det händer inte alltför ofta att åtalet leder till fällande dom. Det markeras i artikeln att Umeå tingsrätt blev historisk när man i april 1996 för första gången fick en person fälld för miljöbrott och dömd till fängelse. Då kan man fråga sig: Vad krävs? Jag återkommer till att det som krävs är strategi och kompetens. Där brister det nämligen. Det krävs också ett klimat, en anda av att miljöbrotten uppfattas som allvarliga. Nu hävdar någon att det med den nya miljöbalk som riksdagen behandlar och som kommer upp till debatt i plenum under våren kommer att bli mycket bättre. Personer med gedigen insikt i miljöbrottsligheten redovisar emellertid att det är mycket osäkert om denna nya miljöbalk skapar en sådan plattform och möjlighet. Sammanfattningsvis, herr talman, konstaterar vi alltså att vi i Sverige är dåliga på att bekämpa miljöbrott och att man är väsentligt bättre i vårt västra grannland Norge. Där har man en strategi, där finns en ledning och en samverkan över olika myndighetsgränser. Där finns också kompetens. Det har där utvecklats en kompetens, en resurs som kan stå till förfogande när det gäller att utreda miljöbrott runt om i landet. Det är framför allt det vi saknar. Mindre saknar vi kanske den formella klassificeringen av miljöbrott som ekobrott. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till moderaternas reservation nr 1 i betänkandet.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg om den här ekonomiska skrivelsen, som är en redogörelse för vad regeringen har gjort under det gångna året, uppehålla mig vid miljöbrott. Miljöbrott ingår i begreppet ekonomisk brottslighet. Det finns inga tvivel om detta. Ingen ifrågasätter att syftet med miljöbrotten i de flesta fall är att tjäna pengar. Miljöpartiet har varje gång som ekonomisk brottslighet har behandlats i riksdagen, senast i samband med budgetbetänkandet före jul, påpekat den totala frånvaron av strategi och metodik för att lösa miljöbrottsproblemen. Varför är det så viktigt att miljöbrotten behandlas som ekonomisk brottslighet, och varför är det så viktigt att miljöbrotten kommer med i den nya Ekobrottsmyndigheten? Det är uppenbart. Detta behandlas inte på något annat ställe, utan det handlar om ett totalt tomrum. Därför är det oerhört viktigt att detta kommer med i Ekobrottsmyndigheten, där man satsar på det som skulle behövas. Som regeringen säger i sin skrivelse behövs en samlad strategi. Regeringen talar vidare om en prioriterad verksamhet för myndigheten, vilket behövs i fråga om miljöbrotten. Det rör sig om en samordning av myndigheternas prioritering. Också detta behövs för miljöbrottsligheten. Man behöver utveckla myndigheternas samarbete samt förbättra kunskaperna och myndighetskompetensen i fråga om miljöbrottslighet. Det är exakt samma argument som passar in på denna brottslighet. Slutligen handlar det om effektivisering när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra miljöbrottslighet. Även myndighetsstrukturen med Ekorådet och en ny organisation för ekobrottsforskning passar in på miljöbrottslighet. Samtliga partier har dock inte uppfattat hur viktigt detta är för att få i gång verksamheten. Alla kan konstatera att svenska miljöbrottslingar kan husera fritt. Får de straff är det ofta väldigt lågt. För det mesta blir det bara böter. Samtliga säger att detta inte accepteras. Men vad finns det för strategier för att åstadkomma en förändring? När inrättandet av Ekobrottsmyndigheten kom på tal trodde vi självklart att miljöbrottsligheten skulle ingå i denna myndighets uppgifter. Men senare förstod vi att det inte var självklart, liksom det aldrig är självklart i något sammanhang när man pratar om ekonomisk brottslighet. Miljöbrottsligheten nämns på en rad, kanske ett litet stycke, fastän vi kan konstatera att den ingår i detta begrepp. Justitieutskottet har i betänkandet två gånger skrivit att det bör bli en viktig uppgift för Ekobrottsmyndigheten att ansvara för utredningar om kvalificerad miljöbrottslighet. För ett år sedan behandlade vi samma skrivelse från regeringen. Det var onsdagen den 12 februari 1997. Jag skulle nästan kunna läsa upp precis vad jag sade vid det tillfället. Det har nämligen inte hänt någonting sedan vi hade det ärendet uppe. Vi kan dock konstatera att Lars-Erik Lövdén vid det tillfället sade att miljöbrottslighet skulle finnas med. Planerna var sådana att den skulle finnas kvar. Han sade också i en replik: "Jag ser framför mig att den nya ekobrottsmyndigheten kommer att ha förutsättningar att med kompetensuppbyggnaden och med tillförande av specialister också angripa miljöbrottsligheten på ett effektivare sätt än för närvarande." Så har det dock inte blivit. Varför finns det då inte med? frågar jag mig. Varför finns det inte med i den regeringsförordning som gäller fr.o.m. 1998 för Ekobrottsmyndigheten? Det kan inte vara för att det har varit strul, utan det är ambitionen och viljan att göra någonting åt det här som brister. Så tolkar jag det. Moderaternas företrädare säger här: Javisst, det är hemskt att miljöbrotten har denna utveckling. Sedan refererar han till Dagens Nyheter, där det har uppmärksammats. Men detta har jag och Miljöpartiet påpekat ända sedan början av mandatperioden i alla sammanhang där ekonomisk brottslighet har tagits upp, och även i interpellationsdebatter. Då har dock inte reaktionen varit så stor. Det är först när Dagens Nyheter tar upp problemet som man reagerar, verkar det som. I Norge är det bättre, säger Moderaternas företrädare. Ja, det är för att Økokrim finns. Det finns en myndighet som samordnar, precis som jag redogjorde för i början. Det är därför miljöbrotten tas på allvar. Det är därför det händer någonting och miljöbrottslingar åtalas. Det beror på att denna myndighet finns. Så skulle det kunna vara även i Sverige om Ekobrottsmyndigheten fick detta mandat, eftersom samordning och resurser är så viktiga. Vi har också klassningen. Varför är det så viktigt att miljöbrott klassas till ekonomisk brottslighet? Jo, det är därför att det är där resurser och samordning finns. Laila Freivalds säger i en intervju i Dagens Nyheter angående detta att det skall finnas gränsdragningar när det gäller vilka brott som skall ingå i Ekobrottsmyndigheten. Miljöbrotten är alltså av olika slag. Men problematiken runt miljöbrott är i stort sett densamma som för ekonomisk brottslighet och kräver liknande strategi. Arbetet bör tillförsäkras erforderliga resurser, bedrivas av särskilt utbildade poliser och åklagare samt miljöexperter placerade på en egen enhet inom Ekobrottsmyndigheten och i övrigt omfattas av den strategi som utarbetats gällande samordning av ekobrott. Det är oerhört viktigt att miljöbrotten ingår för att det skall hända något. Eftersom läget är som det är och utredningen skall få ta den tid den tar kommer ingenting att ske förrän tidigast ett par år in på 2000 talet. Kan vi acceptera detta? Miljöpartiet gör det inte. Det finns i dag en chans, när vi röstar här i kammaren, att påskynda detta så att det äntligen tas tag. De nya, skärpta miljölagarna i den nya miljöbalken får ingen effekt inom rättsväsendet under lång tid om vi skall vänta. De nya miljöpoliserna och miljöåklagarna får inte syssla med miljöbrott på heltid. Ingen praxis i domstolarna kommer att fastställas. Det blir samma tomrum som tidigare, fastän problemet är uppenbart. Då frågar jag Socialdemokraterna, Moderaterna och övriga partier: Var skall miljöbrotten hanteras? I vilken organisation? Hur skall miljöbrotten hanteras? Med vilken metodik och vilken strategi? När skall problemen tas på allvar? På polismyndigheterna ute i landet råder stor förvirring. Det finns eldsjälar. Många poliser och åklagare har i dag gått en bra miljöutbildning och har kapacitet att ta tag i problemen, men de kan inte göra det. De vittnar om en total uppgivenhet. De får inte resurser och tid att ute i sin polismyndighet ta tag i problemen när de kommer tillbaka från utbildningen. Det finns poliser som säger: Nu lägger jag av. Jag orkar inte mer. Jag har försökt, men det finns inte utrymme. Moderaterna har den här gången använt sig av min motion, där jag säger att miljöbrott skall ingå i den nya myndigheten, för att säga precis tvärtom. De vill alltså inte att Ekobrottsmyndigheten skall hantera miljöbrott. Den gemensamma strategin för moderater och socialdemokrater verkar vara att inget göra. Deras gemensamma synsätt är att lågprioritera miljöbrotten. Eftersom tyvärr Laila Freivalds nästan aldrig deltar i utskottets debatter - det har väl hänt en gång under mandatperioden - måste jag återkomma med frågan i en interpellationsdebatt. Miljöpartiet vill slutligen även att regeringen redovisar sina skäl till att frångå den först planerade strukturen med Ekobrottsmyndigheten som en självständig myndighet inom åklagarväsendet. Jag yrkar bifall till reservation 2.
Herr talman! Om vi nu skall få någon form av debatt kan det vara bra om man försöker lyssna på varandra. Jag sade, Kia Andreasson, att vi från Moderata samlingspartiets sida ser utomordentligt allvarligt på miljöbrotten. Vi har vid flera tillfällen pekat på detta. Om detta - beskrivningen av hur vi ser på brotten och också att vi är otillfredsställda med hur de bekämpas och beivras - trodde jag uppriktigt sagt att vi var ganska överens. Kanske finns det fler partier som är överens om detta. Men det är också viktigt att se var skiljelinjerna går. Vi tror inte att det avgörande för att aktivt kunna bekämpa och beivra de här brotten är om vi klassificerar dem som ekobrott eller inte. Det gäller att ha just vad jag efterlyste, och jag har förstått att också Kia Andreasson och många andra efterlyser detta: någon form av nationell strategi för hur vi skall hantera detta. Vi måste få in i medvetandet hos olika instanser att miljöbrotten är allvarliga brott samt bygga upp en kompetens som kan backa upp och vara ett stöd för dem ute på fältet. Kia Andreasson pekade på att enskilda polismän kan känna en uppgivenhet. Kanske gör även enskilda åklagare detta. Det måste till en kompetens som kan vara en resurs för dessa människor. Det tror jag är kolossalt viktigt. Men det gäller också att bygga upp institutioner som kan hantera detta. Framför allt gäller det att bygga upp en lagstiftning, anta lagar i Sveriges riksdag som skapar bättre förutsättningar. När nu exempelvis åklagare, som har tittat igenom vad förslaget till ny miljöbalk innebär, talar om att vi inte på något sätt får en bättre lagstiftning som ger oss bättre förutsättningar att bekämpa ekobrottsligheten blir jag som moderat väldigt allvarlig, också med tanke på att Miljöpartiet står bakom det förslaget till miljöbalk. Det måste vara något pinsamt eller beklagligt om man har det goda uppsåt att bekämpa miljöbrott som Kia Andreasson säkert har att få en lagstiftning som inte är bättre skickad att göra detta.
Herr talman! Anders G Högmark pratar om att det behövs nationell strategi. Men det har vi ju åstadkommit. Genom utskottets initiativ har riksdagen gett regeringen till känna att riksdagen beslutat att en nationell strategi skall utarbetas. Men det är ju sekundärt. Först måste vi ägna oss åt hur vi skall göra just nu, och sedan kan man justera genom en nationell strategi. Men det är det första steget som inte har lett någonstans. Det stod t.o.m. i Polistidningen, nr 1, om detta. Man har gjort en undersökning. Det kommer ett upprop från landets miljöbrottsutredare. De är oroliga för att miljöbrotten kommer att hamna utanför den nybildade ekobrottsmyndigheten. Det är precis det Anders G Högmark medverkar till i dag, att hamna utanför. Man säger i sin motion att miljöbrotten inte skall vara med i den nya ekobrottsmyndigheten fastän de flesta av miljöbrottsutredarna säger motsatsen. De har argument för att detta är viktigt. Dem har jag ju framfört i talarstolen. De sammanfaller precis. Så det är inte bara Kia Andreasson och Miljöpartiet, utan det är de flesta av dem som arbetar på fältet som står bakom detta och ser det positiva. Miljöbalken innehåller inte bara miljölagar som man kan hänföra till brottsbalken. Det är 15 stycken olika lagar som samlas i miljöbalken, och där är många hänsynsregler för att vi skall planera så att det blir på ett annat sätt. Men om inte rättsväsendet kan behandla miljöbrott, som i dag, hjälper det inte med skärpta lagar.
Herr talman! Det hjälper föga om polis och åklagare har en ambition att göra någonting om de inte har en lagstiftning att falla tillbaka på. När riksdagen nu har möjlighet att se framåt - det är faktiskt det som den här församlingen skall göra - och vi skall anta en miljöbalk, borde man se till att de instrument som skall användas av polis och åklagare är så vassa och skärpta som man kan önska och att de lever upp litet grand till de behov som Kia Andreasson och jag har pekat på här. Jag kan också säga att man alltid kan diskutera strategi eller brist på strategi. Det avgörande är att man tillskapar resurser, att man ger möjligheter att förverkliga den form av strategi man eventuellt har uttalat. Det finns många som efterlyser strategi, men det hjälper inte att ha strategi om man inte har resurser, om man inte har kompetens. Den kan rymmas på många olika områden. Det är alldeles uppenbart att det ute i landet brister i kompetensen när det gäller att hantera miljöbrott. Det är många som är kunniga på området, som har arbetat i olika miljöprocesser, som efterlyser den kompetensuppbyggnaden. Den kräver tid, men framför allt kräver den resurser. Moderata samlingspartiet har vid ett antal tillfällen krävt ökade resurser till rättsväsendet på olika områden just för att bygga upp kompetensen, bl.a. för att bekämpa och beivra den miljöbrottslighet som Kia Andreasson och jag är överens om är viktig att bekämpa. Frånvaron av en sådan bekämpning skickar i dag mycket felaktiga signaler till dem som utövar denna form av brottslighet.
Herr talman! Jag tycker att det är många ord, utan att det finns någon som helst handlingskraft bakom dem. En person som har stor erfarenhet av att lösa miljöbrott på fältet säger så här: Det vore märkligt om man valde att lägga miljöbrotten någon annanstans än på Ekobrottsmyndigheten. Det är trots allt vi som har kompetensen. Anders G Högmark pratar ju om kompetensen. Det är där den finns och skulle kunna byggas upp ytterligare. Det här har pågått sedan 80-talet, när miljöbrotten uppmärksammades. Under den här mandatperioden har ännu ingenting gjorts. Total frånvaro av handling. Och detta tomrum fortsätter nu, eftersom vi inte kan få in dessa brott under en myndighet som skall starta och som har all beredskap för att kunna göra en förbättring. Det är vad det handlar om. Där är Anders G Högmark inte med, utan han är en motståndare.

Herr talman! Jag vet inte om jag var ouppmärksam men jag uppfattade det som om Anders G Högmark sade att det saknades en nationell strategi mot ekobrotten. Det är väl ett litet väl magstarkt påstående. Sedan några år tillbaka har det bedrivits ett omfattande arbete för att intensifiera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Detta inom ramen för en sammanhållen strategi, en strategi som presenterades för riksdagen och som också riksdagen har ställt sig bakom, i vart fall inte haft någon erinran mot. Det är en strategi som bygger på fyra grundpelare. För det första att lagstiftningen på en rad områden måste vässas. För det andra att en ökad tonvikt skall läggas på det förebyggande arbetet. För det tredje att myndigheterna måste bli effektivare när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, inte minst genom ett utvecklat myndighetssamarbete. För det fjärde att näringslivet måste ta ett större ansvar i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det är en sammanhållen strategi. Jag skall ta upp några av åtgärderna som ingår i den strategin, men jag vill till Anders G Högmark säga att när han påstår att det saknas en strategi är kanske en förklaring att moderaterna i många avseenden motsätter sig de åtgärder som vidtas på lagstiftningsområdet, när det gäller myndighetsstruktur och på andra områden. Moderaterna mäler ut sig i den här kammaren som det parti som är motståndare till en rad av de åtgärder som kommer att göra det möjligt för oss att bekämpa den ekonomiska brottsligheten med kraft. Det är beklagligt. De två och ett halvt år som har gått sedan regeringen slog fast strategin har mellan 50 och 60 projekt satts i gång eller fullföljts inom ramen för det här åtgärdsprogrammet. Åtgärderna är delar i en sammanhållen strategi och verkar tillsammans mot det övergripande målet att påtagligt minska den ekonomiska brottsligheten. Det är viktigt med en sammanhållen strategi. En effektivare lagstiftning får exempelvis sin fulla effekt först när de myndigheter som tillämpar lagstiftningen har blivit effektivare genom höjd kompetens, förbättrat samarbete och bättre organisation. På samma sätt samverkar förebyggande och repressiva åtgärder för att pressa tillbaka brottsligheten. Det är ett långsiktigt arbete att komma åt den ekonomiska brottsligheten. Det visar erfarenheterna inte bara från Sverige utan från en rad andra länder. De typiska dragen för ekobrottsligheten är att den snabbt anpassar sig till nya förhållanden, finner nya vägar, nya kryphål i lagstiftningen, och därför måste arbetet bedrivas med kontinuitet och stor kraft. Det går inte att tro att man genom att genomföra några åtgärder snabbt och resolut kan komma åt den ekonomiska brottsligheten. Det är ett kontinuerligt arbete. Det är ett arbete som måste bedrivas just inom ramen för en sammanhållen strategi. Den fråga som har varit svårast att lösa - kanske också den mest avgörande frågan för att vinna framgång i ekobrottsbekämpningen - är hur myndigheterna skall samverka och vilken organisation som skall gälla vid utredande av ekobrotten. Här har vi en förfärlig historia bakom oss. Jag menar inte vad som har hänt under de senaste åren, utan jag menar vad som har hänt sedan 80-talet. Resurserna har ständigt krympt, balanser har ökat, förmågan och kompetensen att möta den riktigt allvarliga ekonomiska brottsligheten har brustit. Nu är det inte bara i Sverige som det har varit dessa bekymmer. Även en rad andra länder har haft dessa bekymmer. Det har lett till att många länder har tagit sig an myndighetsstrukturen och organisationen för att skapa en slagkraftigare enhet att möta brottsligheten. Vi brukar nämna Danmark och Norge som exempel. Anders G Högmark tog Norge som exempel. Norge är ett bra exempel på att det går att lyckas med en sammanhållen organisation för att utreda ekobrotten - Økokrim. Tyvärr motsätter sig Moderaterna en sådan modell för Sverige.

Vi kommer att få en organisation som kan ligga i framkant, att just se nya former av ekonomisk brottslighet och ha förutsättningar att möta brottsligheten och ta initiativ till förändringar i olika avseenden i lagstiftning osv. Samtidigt bibehåller vi det ansvar som vi har lagt ut dels på nationella Ekorådet under Riksåklagarens ledning, dels på länsstyrelserna att vara samordnande mellan andra myndigheter i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Då finns ett uppföljningssystem för att följa utvecklingen, vidta åtgärder, rapportera förändringar i mönstret och ta initiativ till ny lagstiftning. På lagstiftningsområdet har flera lagstiftningsprojekt genomförts - särskilt inom skatteområdet. Det är t.ex. reglerna om skattekontroll och särskilt om revision, skärpta regler mot skatteflykt, nytt system för redovisning av moms, punktskattekontroll och provisoriska kontrollåtgärder som infördes 1996 för att komma åt skattebrottsligheten. Andra lagstiftningsfrågor som utreds eller bereds gäller åtgärder mot penningtvätt, förverkan av vinning av brott, borgernärsbrott, brott i IT-miljö. Inte minst sekretessfrågor och ekobrottsbekämpningen är viktigt för att underlätta myndighetssamarbetet. Vidare är det sanering av utsatta branscher, bolagsplundring, företagsbot, åtgärder mot bulvaner och en ytterligare skärpning av reglerna om näringsförbud - för något år sedan genomfördes vissa skärpningar. De flesta av dessa projekt kommer att leda fram till ny lagstiftning som kan behandlas av riksdagen under 1998. Det här var några ord om organisations och lagstiftningsfrågorna. Ett annat område som är angeläget att nämna är näringslivets egna ansvar. Här har regeringen startat en fruktsam dialog med näringslivsorganisationerna. Det har lett fram till en tillsättning av en särskild person som i dialog med näringslivet skall ta fram förslag till egenåtgärder för att öka näringslivets engagemang och självsanering i fråga om den ekonomiska brottsligheten. Även det internationella samarbetet har utvecklats på olika sätt, inte minst inom ramen för EU:s rättsliga och inrikes samarbete. Så några ord till Kia Andreasson och Anders G Högmark om miljöbrotten. Här finns två reservationer fogade till utskottets betänkande. De går i rakt motsatt riktning. Min uppfattning om miljöbrotten - och det ger regeringen också uttryck för i direktiven till Riksåklagaren, som har fått i uppgift att titta på hur miljöbrotten skall handläggas framgent - är att de kvalificerade miljöbrotten skall handläggas av Ekobrottsmyndigheten. Men det finns naturligtvis också miljöbrott som är av mindre kvalificerat slag och som bör handläggas inom den normala polisutrednings och åklagarverksamheten. Det är just Riksåklagarens uppgift att se till helheten och göra en analys av problemet och se hur miljöbrottsligheten i sin helhet skall hanteras framgent. Det uppdraget skall Riksåklagaren redovisa innan utgången av det här året.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

Herr talman! Lars-Erik Lövdén nämnde också hur bra Økokrim i Norge fungerar. Den fungerar bra när det gäller miljöbrottslighet. Varför utreddes inte frågan om miljöbrottsligheten redan i den utredning som föregick Ekobrottsmyndigheten och som leddes av Lars-Erik Lövdén? Det fanns inte många ord om den brottsligheten i slutversionen av utredningen. Gick det inte att åka den korta sträckan och sammanträffa med företrädare för Økokrim? Gick det inte att ta efter en fungerande struktur som man vet är bra? Varför skall Sverige utreda ytterligare? Vad är det för uppgifter som Riksåklagaren har fått som det inte går att ta reda på i Norge och i Danmark - som ändå kommit längre? Jag anser att detta är förhalning. Misstaget var att frågorna inte togs på allvar i utredningen. Jag skulle vilja ha svar på dem. Sedan har det skett en ytterligare förhalning. Även om Lars-Erik Lövdén vidhåller att kvalificerade miljöbrott skall vara kvar hos myndigheten, finns det inga andra handlingar som tyder på detta. Även inom riksåklagarämbetet är man inte säker på att det skall bli så. Den tid detta kommer att ta in på 2000-talet är förbluffande konstigt, och det är detta som har gjort att jag tidigare har uttalat att man struntar i dessa brott.
Herr talman! Riksåklagarens uppdrag har delvis redovisats i utskottsbetänkandet. Där sägs att regeringen gett Riksåklagaren i uppdrag att utarbeta förslag till effektivare utredningar av miljöbrott. En utgångspunkt skall därmed vara att Ekobrottsmyndigheten skall ha en central roll när det gäller att utreda brott mot miljön. Det står i regeringens direktiv till Det är inte alldeles enkelt att klara ut vilka typer av brott som skall handläggas av Ekobrottsmyndigheten och vilka som skall handläggas av den normala utredningsorganisationen. Det kräver litet av tankearbete. Riksåklagaren har fått i uppgift att ta fram ett underlag för ett ställningstagande. Precis som Kia Andreasson säger hade det varit bra om Ekobrottsberedningen - som arbetade fram förslaget till Ekobrottsmyndigheten - även hade utrett den frågan. Men då tror jag inte att utredningen hade gått så pass fort som den ändå gjorde. Detta är en komplicerad frågeställning. Det handlar om en sammanhållen strategi mot miljöbrottsligheten. Det låg litet vid sidan av det uppdrag som
Herr talman! Det kan ju inte ligga vid sidan om själva utredningsuppdraget, eftersom miljöbrott ingår i ekonomisk brottslighet. Det är ett väldigt konstigt uttalande. Jag fick inte svar på frågan varför man inte kunde göra ett studiebesök hos eller ha ett sammanträffande med Norges företrädare. Där har man delat upp miljöbrottsligheten i en sektor med utrotningshotade djur, en sektor med kulturbrott och en sektor med utsläppskriminalitet, och det fungerar ypperligt. Märkvärdigare än så är det inte. För övrigt stämmer exakt de fyra punkter som Lars-Erik Lövdén redogjorde för som strategi och åtgärdsprogram. Det finns ingen anledning att utreda det på detta sätt. Det är faktum, och det är själva proppen i hela ärendet.
Herr talman! Jag kan lugna Kia Andreasson. Vi sammanträffade flera gånger med Økokrim i Norge för att diskutera deras organisation. Frågan om miljöbrotten är en komplex fråga när det gäller att bestämma sig för vilka typer av miljöbrott som skall inbegripas i den ekonomiska brottsligheten. Miljöbrott är från stort till smått.

Herr talman! Ju mer man lyssnar på debatten, inte minst replikskiftet mellan Kia Andreasson och Lars Erik Lövdén, får man klart för sig att det är väldigt lätt att hamna i en diskussion om huruvida en brottstyp är att klassa som det ena eller det andra. I förlängningen kan man fråga sig: Om de nu hamnar utanför, hur skall de då bekämpas? Eller skall de bekämpas med lägre prioritet? Det blir lätt en märklig diskussion på det sättet. Alla som har varit uppe i denna debatt pekar på behovet av en nationell strategi för miljöbrott. Vi kan konstatera att utan att bygga upp kompetensen och utan att ge det här systemet resurser kommer vi aldrig att klara detta, oaktat vi klassar det på det ena eller det andra sättet. Den beskrivning av ekobrottsligheten som Lars Erik Lövdén redovisade är en beskrivning som vi i stort sett kan instämma i. Den är allvarlig. De allt öppnare gränserna ger ytterligare en dimension åt det här, och det kräver givetvis också instrument för att man skall kunna bekämpa detta i internationellt samarbete och annat, som Lars-Erik Lövdén själv nämnde. Om detta är vi tämligen överens. Sedan sade Lars-Erik Lövdén att vi från Moderata samlingspartiets sida alltid har varit vid sidan av, att vi har mält ut oss från gemenskapen. Det är riktigt att vi har varit tveksamma till ett antal saker, på grund av att vi tycker att vissa väsentliga centrala rättssäkerhetsaspekter inte har beaktats i tillräcklig utsträckning. Och hur aktivt man än måste bekämpa ekonomisk brottslighet och andra typer av brottslighet är ändå rättssäkerhetsaspekten central. Trots hela diskussionen om myndigheten si eller så, om Ekobrottsmyndigheten, ställde sig Moderata samlingspartiet bakom den under vissa givna förutsättningar, nämligen att den låg under Riksåklagaren.
Herr talman! Det intressanta är ju förflyttningen i er syn på Ekobrottsmyndigheten. Jag vet inte om ni moderater har varit oeniga inom er riksdagsgrupp, men det är uppenbarligen så att Christel Anderberg har vunnit gehör för sin uppfattning, nämligen att man inte skall ha någon ekobrottsmyndighet. Ni anför ju principiella skäl i er reservation mot införandet av en ekobrottsmyndighet. Det är en annan position än den ni intog så sent som för ett år sedan. Jag beklagar det. Jag beklagar också att ni moderater, som jag sade i mitt inledningsanförande, mäler ut sig i en mängd andra frågor. Ni var negativa till inrättandet av skattekriminalen. Ni är negativa till lagstiftning mot skatteflykt. Ni är negativa till att ge skattemyndigheterna möjligheter att bevisa och vidta kontrollåtgärder, med det förslag som regeringen lade fram under fjolåret. Jag kan fortsätta den här uppräkningen av frågor där ni har intagit positioner som ni är ganska ensamma om här i riksdagen. Därmed ligger det också något väldigt hållfast i mitt påstående att ni mäler ut er.
Herr talman! När det gäller Ekobrottsmyndigheten var vi med på det beslutet, med de givna förutsättningarna. Jag har sagt det flera gånger, och jag tänker inte upprepa det. Nu har de förutsättningarna ändrats. Om man menar allvar med att man fattar beslut under vissa givna förutsättningar och förutsättningarna brister, på det sätt som jag har beskrivit, är det ganska naturligt att vi tycker som vi gör i reservationen, att det finns anledning för regeringen att komma till riksdagen och presentera skälen för att man avviker. Det är kontentan av den reservationen. Om regeringen hade fullföljt riksdagens beslut hade Moderata samlingspartiet självfallet känt sig ansvarigt för det beslut som vi var med om att fatta gemensamt med Lars-Erik Lövdéns parti. Märkligare än så är det inte. Sedan pekade Lars-Erik Lövdén på andra saker, som skattekriminal och annat. Ja, på ett antal punkter har vi en annan uppfattning om hur man skall bekämpa denna ekobrottslighet. Jag sade tidigare att det då också är viktigt, när man bygger upp den strukturen, att vissa effektivitetsskäl måste vägas mot rättssäkerhetsskäl. Det är viktigt att myndigheternas uppgifter inte blandas, att rent polisiära och andra uppgifter inte blandas in i skatteväsendet. Det är bevekelsegrunden, även om det kanske är litet principiellt. Men något forum i Sverige måste hävda de principiella avvägningarna, och då är det ganska lämpligt att riksdagen gör detta.
Herr talman! Jag måste läsa högt ur den moderata reservationen om Ekobrottsmyndigheten: "Det skulle ha varit bättre att vidareutveckla det tidigare påbörjade arbetet för en förbättrad samordning mellan de olika myndigheter som ägnar sig åt ekobrottsbekämpning. Det kan inte vara en lyckad lösning att dela upp olika brottstyper mellan olika myndigheter vilket riskerar att minska effektiviteten i det brottsbekämpande arbetet." Det är väl ett grundläggande argument mot Ekobrottsmyndigheten. Det är det jag menar med positionsförflyttning. För ett år sedan var ni med på tåget. Nu är ni motståndare, som enda parti i riksdagen. Det är inte så att Ekobrottsmyndigheten kommer att lyda under regeringen, som ibland har framskymtat. Det är en åklagarmyndighet som är underställd Riksåklagaren i åklagarfrågor. När det gäller de centrala förvaltningsuppgifterna att följa utvecklingen i fråga om ekobrottsbekämpningen, lämna rapporter och analyser om läget samt lämna nya förslag till lagstiftning är myndigheten underställd regeringen. Men så är det inte när det gäller åklagarfunktionen, som sorterar direkt under Riksåklagaren.

Herr talman! Vänsterpartiet har ingen reservation i det här ärendet och står bakom den skrivelse som regeringen har presenterat. Jag har ändå begärt ordet, just för att peka på en del olika frågor. Jag instämmer i mycket av det som Lars-Erik Lövdén sade tidigare, att det har skett mycket positivt arbete inom det här området under de senaste åren, när det gäller både lagstiftningen och organisationsfrågor. Just ekobrotten har lyfts fram. Brottsbekämpningen när det gäller ekobrott har fått stor uppmärksamhet från regeringen, och det har fattats en mängd olika beslut som ger oss en möjlighet att nu bekämpa ekobrott effektivt. Det har varit en brist i Sverige tidigare. Det är oerhört bra, anser Vänsterpartiet, att de här åtgärderna har vidtagits och att arbetet fortsätter med den inriktningen. När det gäller Ekobrottsmyndigheten, som har debatterats en hel del här, har det under arbetets gång funnits vissa frågetecken om strukturformen, om den skulle ligga under regeringen eller åklagarväsendet. Det har varit en stor diskussion om det. Den här uppdelningen kan i och för sig innebära att det blir gränsdragningsproblem, en oklarhet i beslutsstrukturen. Men vi i Vänsterpartiet är beredda att låta organisationen få utvecklas, medan vi noga följer just beslutsstrukturen och ser vad som händer på det här området. Om man kan hålla gränsdragningen så tydligt som Lars-Erik Lövdén pekade på tidigare, och om man får en beslutsprocess och inte slitningar inom organisationen, tror vi också att det kan vara bra att man skiljer på det rent åklagarmässiga arbetet och det som handlar mer om strategiarbetet. Herr talman! Tyvärr har det också varit ganska många igångsättningsproblem på Ekobrottsmyndigheten, vilket har gjort att arbetet har försenats. Men nu har chefen tillsatts, och jag hoppas att arbetet kan komma i gång på ett mer effektivt sätt. När det gäller miljöbrotten instämmer vi i Vänsterpartiet i mycket av det Miljöpartiet har lyft fram i dessa frågor. Det misstag man gjorde var att man inte från första början, när man tillsatte utredningen, såg miljöbrotten som ekobrott. Det är en insikt som har kommit hos regeringen mer och mer under senare tid. Den fanns inte när utredningen tillsattes. Därför har miljöbrotten och deras placering inom myndigheten inte utretts på det sätt som hade behövts. Vi har tidigare från utskottet också poängterat att vi anser att miljöbrott bör behandlas av Ekobrottsmyndigheten. Det har också funnits oklarheter om det skall gälla alla typer av miljöbrott. Hur skall gränsdragningen göras? Miljöbrott skall i mångt och mycket behandlas inom Ekobrottsmyndigheten. Det skall ske just för att man skall kunna utveckla kompetens på ett område där det finns så klara brister. Det skall finnas en samordning mellan myndigheter. Man skall kunna ge stöd till dem som arbetar ute på fältet. Den samordning och kompetensutveckling som behövs måste ske. Den tidigare utredningen behandlade tyvärr inte den frågan. Nu finns det en utredning med det uppdraget. Direktiven till Riksåklagaren pekar på att de kvalificerade miljöbrotten bör ligga under Ekobrottsmyndigheten. Man skall också klargöra gränsdragningarna. Riksåklagaren skall vara klar före utgången av 1998. Herr talman! Vi i Vänsterpartiet anser att arbetet har dragit ut på tiden. Miljöbrotten har egentligen inte tid att vänta, men handläggningen har tidigare varit sådan att vi i Vänsterpartiet i dag anser att vi får avvakta Riksåklagarens utredning. Vår ambition är att de kvalificerade miljöbrotten skall samordnas under Ekobrottsmyndigheten. Det är den lösning vi behöver för att miljöbrotten skall kunna bekämpas på effektivast möjliga sätt. Vi måste äntligen ta tag i frågorna. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag tycker att Alice Åström identifierar problemen bra när det gäller hanteringen av miljöbrotten och anledningen till att de inte har kommit med i utredningen, men jag tycker att hon drar fel slutsatser. Utredningen, som drar ut ända in på 2000 talet, behövs inte. Den gör att verksamheten inte kommer i gång förrän då. I vår reservation står det tydligt så här: "Här behövs alltså ett tydligt uttalande från riksdagens sida med innebörden att det åligger regeringen att se till att miljöbrotten inordnas i Ekobrottsmyndigheten och att där avsätts särskilda resurser för miljöbrott." Det är det som är prioritering nummer ett: särskilda resurser. Det kommer inga resurser om frågan bara utreds vidare. Redan nu skall det avsättas särskilda resurser. Samverkansfrågor när det gäller miljöbrott skall behandlas i Ekorådet, som har instiftats just för att man skall kunna samråda. De regionala samverkansorgan som skall finnas i varje län skall knytas till detta. Det är det som är de viktiga faktorerna. Ett sådant tillkännagivande från riksdagen är avgörande.
Herr talman! Som jag sade tidigare instämmer Vänsterpartiet i mycket av det Kia Andreasson nu har lyft fram, men vi har kommit till slutsatsen att man bör vänta på att Riksåklagaren fullgör sitt uppdrag. Den slutsatsen har vi dragit utifrån de igångsättningsproblem som man har haft inom Ekobrottsmyndigheten. Frågan fanns heller inte med i den utredning där man arbetade fram myndighetsstrukturen. Jag är helt övertygad om att miljöbrotten kommer att samordnas inom Ekobrottsmyndigheten. Det skall göras med en ordentlig grund och med ordentliga strukturer. Även om väntan är olycklig för miljön anser vi i Vänsterpartiet därför att detta är det bästa för den framtida miljöbrottsbekämpningen. Vi måste se till att vi får ett ordentligt underlag, så att strukturen sedan kan byggas upp utifrån det.

Herr talman! I Dagens Nyheter kunde man den 16 december läsa följande: "Kaos inför start av ny ekobrottsmyndighet. Den ekobrottsmyndighet som ska börja fungera om två och en halv vecka befinner sig i kaos. På måndagen krävde åklagarnas och ekonomernas fackförbund generaldirektörens avgång - En ny myndighet för att bekämpa ekonomiska brott har varit regalskeppet i regeringens insatser mot ekonomisk brottslighet. Nu är det bara dagar till den ska börja fungera och den blivande myndigheten saknar såväl personal som högsta ledning." Den nya myndigheten är inrättad sedan en och en halv månad. Tyvärr är det bara att konstatera att den situation som DN beskriver i allt väsentligt fortfarande råder. Kaos är ordet. Det som skulle bli regalskeppet i regeringens insatser mot den ekonomiska brottsligheten är ett sjunkande skepp. I jämn ström har besättningen övergivit skeppet och kastat sig i livbåtarna. Kaos råder, men samtidigt stagnation. Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten, som socialdemokraterna säger sig vilja prioritera, är så oskickligt och okänsligt hanterad från regeringens sida att det är exempellöst. Riksdagens revisorer framhåller i sin granskning att samhällets bekämpning av den ekonomiska brottsligheten i stor utsträckning står och faller med att det finns eldsjälar både inom polisen och åklagarväsendet. Det är ett alldeles riktigt konstaterande. Dessa eldsjälar har socialdemokraterna under denna mandatperiod slagit ihjäl antingen fysiskt - människor har sökt och söker sig alltjämt bort från ekobrottsbekämpningen till annan verksamhet - eller psykiskt, eftersom de som trots allt finns kvar numera saknar all arbetsglädje och motivation inför arbetsuppgifterna. Den uppgivenhet som Kia Andreasson beskriver hos dem som har att utreda och beivra miljöbrott finns i mycket stor utsträckning också hos den personal som skall arbeta på den nya ekobrottsmyndigheten. Om man verkligen värnade om en effektiv miljöbrottsbekämpning skulle man enligt min personliga uppfattning ägna all sin energi till att hålla miljöbrotten utanför Ekobrottsmyndigheten. För ganska exakt ett år sedan stod jag i denna talarstol och varnade just för en sådan här utveckling. Jag vädjade till majoriteten att inte framhärda med Ekobrottsmyndigheten, eftersom Sverige inte har råd att förlora så mycken kompetens. Det kommer att ta åratal att bygga upp den igen. Att utbilda en ekopolis tar minst fem år. Samtidigt som mycken kompetens nu har gått förlorad har utbildningen av nya ekopoliser helt gått i stå. Socialdemokraterna bär ansvaret för att insatserna mot den ekonomiska brottsligheten har blivit ett monumentalt misslyckande. Regalskeppet Ekobrottsmyndigheten kantrade redan när det gled ut ur torrdockan. Det är bara att gratulera vinnarna i detta prestigefyllda spel, nämligen ekobrottslingarna. Som vi moderater framhåller i reservation 1 bör, med den inriktning som regeringen nu har givit Ekobrottsmyndigheten, hela projektet ifrågasätts. Det är alldeles riktigt uppfattat, Lars-Erik Lövdén, att det har skett en viss positionsförskjutning i den moderata riksdagsgruppen i den här frågan och att jag numera har starkt stöd för min uppfattning. Det beror på att den moderata riksdagsgruppen numera har insett att regeringen försökte föra riksdagen bakom ljuset när det gällde den nya myndigheten. Verkligheten har nu visat att det fanns fog för våra betänkligheter, som framfördes redan för ett år sedan, och att det skulle ha varit bättre att vidareutveckla det samarbete som hade påbörjats av den borgerliga regeringen inom Riksenheten mot ekonomisk brottslighet, REKO. Nyckeln var ju bättre samordning mellan de myndigheter som berörs av ekobrottsbekämpningen. I stället har regeringen inrättat en ny myndighet, en hybrid som fortfarande bör ifrågasättas på rent konstitutionella grunder och vars enda resultat är nya murar, nya gränsdragningsproblem och ett myndighetssamarbete som allvarligt knakar i fogarna.

Men detta är ju just precis vad redan REKO gjorde. Det framgår på s. 18 i skrivelsen från regeringen. Det finns flera exempel under rubriken Åtgärder mot bolagsplundring m.m. Man beskriver ett projekt som har sin utgångspunkt bl.a. i en rapport från Riksenheten mot ekonomisk brottslighet rörande åtgärder mot bolagsplundring. I en annan rapport från Riksenheten behandlas frågor om användning av stiftelser i samband med ekobrottslighet. Det är just sådana early warnings, som ju är Lars-Erik Lövdéns favorituttryck, på det här området. Redan REKO arbetade just på det sätt som man vill att det här stabsorganet skall göra. Så, herr talman, det vore mycket intressant att höra hur Lars-Erik Lövdén nu motiverar att man måste bygga upp en särskild myndighet. Vi moderater är definitivt inte motståndare till kraftfulla åtgärder och insatser mot den ekonomiska brottsligheten - tvärtom. Det visade vi också i handling under den borgerliga regeringsperioden. Men det som vi moderater motsätter oss är frånvaron av substans bakom alla de ord som strömmar ut från regeringen. Det var bara tomt prat och fromma förhoppningar som vi hörde från Lars-Erik Lövdén nyss. Jag skulle varmt vilja rekommendera Lars-Erik Lövdén ett studiebesök ute i verkligheten. Hur skulle det vara om ni socialdemokrater lyssnade på dem som är berörda, poliser och åklagare som jobbar med de här frågorna eller borde göra det, men som har tappat sugen?

Herr talman! Christel Anderberg har väl aldrig varit någon nyansernas mästare. Men jag framskymtade något av en triumf i hennes anförande - en triumf över att hon hade vunnit i den moderata riksdagsgruppen. Det är klart att det där har funnits delade meningar. Det har ju framskymtat. Moderaterna var med på inrättandet av Ekobrottsmyndigheten för ett år sedan. Christel Anderberg var emot. Nu har hon vunnit och utropar i triumf: Hurra, jag fick rätt! Det är ganska beklämmande egentligen. Den borgerliga regeringen lämnade inte efter sig något bra läge när det gäller ekobrottsbekämpningen. Det var ett katastrofalt läge med jättestora balanser, en förlamad organisation, motsättningar mellan polis och åklagare, en i stort obefintlig organisation och samordning och en lagstiftning som på en rad punkter hade urholkats under den borgerliga regeringstiden. Det var faktiskt Socialdemokraterna i opposition som tvingade igenom det första försöket med att inrätta REKO. Vi ville då gå ett steg längre och inrätta en ekobrottsmyndighet, men det blev REKO.

Herr talman! Jag kan försäkra Lars-Erik Lövdén att jag inte alls känner någon triumf. Det har endast ekobrottslingarna anledning att göra. Tvärtom är jag väldigt sorgsen över att det har visat sig att jag fick rätt. Lars-Erik Lövdén rabblar som ett mantra att bara man organiserar om en verksamhet löser sig alla problem av sig själva. Nu har det ju visat sig att så inte är fallet. Balanserna är fortfarande mycket stora. Det är fortfarande så att resurserna är långt ifrån tillräckliga för verksamheten. Det är fortfarande så att motsättningar finns mellan de åklagare och poliser som skulle jobba med den här typen av brott. Motsättningarna har inte undanröjts. Tvärtom har de blivit ännu värre än vad de var för ett år sedan, beroende på regeringens klumpiga hantering av förberedelserna inför inrättandet av den här myndigheten. Tycker Lars-Erik Lövdén att staten har tagit sitt ansvar som arbetsgivare, när man trumfar igenom en ny myndighet, sjösätter den, utan att ha löst ens merparten av de konstitutionella och praktiska frågor som reser sig i sammanhanget? Det är fortfarande inte löst hur polisen skall inlemmas i denna nya myndighet. Det är fortfarande inte löst vem som har befälsrätt över de poliser som skall arbeta på myndigheten. Det är fortfarande inte ens löst vilka personer av kött och blod det är som skall arbeta på Ekobrottsmyndigheten och hur man i så fall skall få dit dem, om det skall bli fråga om tvångskommenderingar.
Herr talman! Christel Anderberg uppmanade mig och regeringen att gå ut i verkligheten och se hur stämningen är. Jag kan försäkra Christel Anderberg att vi har väldigt god kontakt med ekorotlar och med åklagare som jobbar inom den här sektorn. Det är bara att konstatera att både ekopoliser och ekoåklagare tycker att den arbetsmodell som regeringen introducerar med nya Ekobrottsmyndigheten är den riktiga, dvs. att åklagare, poliser och specialister tillsammans utreder ekobrottsligheten under gemensam ledning. Att det sedan - det tillstod jag också i mitt inledningsanförande - har varit litet trögt i portgången med att rigga den nya Ekobrottsmyndigheten beror på revirstrider, inte minst på chefsnivå, på lönekrav som har varit väldigt stora och svåra att tillgodose och på en del andra faktorer. Men jag är övertygad om att det är precis som i Norge. Anders G Högmark använde ju Norge som exempel. När myndigheten börjar jobba, när den kommer i gång, så kommer den precis som i Norge att bli nyckeln till våra möjligheter att vinna framgång i kampen mot den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Som om detta att poliser, åklagare och revisorer skall arbeta tillsammans och samordna sina insatser skulle vara något nytt! På det sättet har jag jobbat som ekoåklagare sedan 20 år tillbaka. Det finns ingenting nytt i detta. Bara det faktum att man pressar in alla dessa olika yrkesgrupper under en och samma myndighet innebär ju inte med någon automatik att samarbetet löper smidigare eller att det blir enklare. Det finns, som jag sade, ett antal praktiska frågor som återstår att lösa. Vem är det som skall ha befälsrätten över polisen i de arbetslag som regeringen har tänkt sig? Varför tror Lars-Erik Lövdén att bara det faktum att man organiserar om en verksamhet skulle vara ägnat att lösa alla problem? På vilket sätt har ni långsiktigt lyckats säkerställa att ekobrottsbekämpningen får tillgång till - och får behålla - den kompetens som behövs på åklagar och polissidan? Faktum är ju att folk hoppar från den här myndigheten i strömhopp. Det har de gjort de senaste ett och ett halvt åren.
Herr talman! Det är just de problem som Christel Anderberg nu nämner som den nya ekobrottsmyndigheten skall lösa. Den organisation som vi har haft hittills när det gäller ekobrottsbekämpning har lett till just de problem som innebär att man inte från stund till annan vet vilka resurser man har när det gäller polisutredande personal. Personalen har disponerats till andra arbetsuppgifter. Man vet inte vilka åklagare som är ansvariga för målen på grund av de ständiga åklagarbytena. Man har misstro mellan polisgrupper och åklagargrupper. Man har inte kunnat svara upp till kraven på en kompetens av tillräcklig slagkraft och grad och med tillräcklig kontinuitet. Just detta löser Ekobrottsmyndigheten. Det är alltid så, Christel Anderberg, att det blir litet svårigheter initialt när man skapar något nytt, när man börjar med en ny organisation, en ny myndighet, ett nytt sätt att angripa ett problem. Det tar litet tid att bygga det nya. Men som jag sade i min tidigare replik är jag fullkomligt övertygad om att vi med denna ekobrottsmyndighet precis som i Norge kommer att få den framgångsrika organisation som vi så väl behöver för att bekämpa ekobrottsligheten med kraft.

Herr talman! Det här gäller alltså justitieutskottets betänkande nr 9 om straffrättsliga frågor. Det finns självfallet en innehållsförteckning. Den finns på s. 37-38. Den ger en mycket rikhaltig beskrivning av innehållet i det här 38-sidiga betänkandet. Det behandlar motioner som väckts under den allmänna motionstiden 1996. Det behandlar också motioner som väckts under den allmänna motionstiden 1997. Jag kan ge några axplock. Det är motioner om utförsel av stöldgods. Det handlar om snatteri. Det handlar om brottslighet med vapen. Det handlar om olaga hot, brott mot griftefrid, rattfylleri m.m. Psykiskt störda lagöverträdare finns med under mellanrubriken Straffansvarsutredningen. Den s.k. Lindomeproblematiken finns med. Underlåtenhet att avslöja brott finns också med. Det finns ett avsnitt om narkotika. Det finns vissa påföljdsfrågor. Sedan finns det ett antal reservationer. Dessa är 14 till antalet. Det finns icke mindre än sex motioner som vi moderater står bakom. Jag ber redan nu, herr talman, att få yrka bifall till en av dessa reservationer. Det är reservation 1. Den grundar sig på en motion av Rolf Åbjörnsson m.fl. från Kristdemokraterna. Bakom den motionen står nu flera partier. Vi kommer alltså att begära omröstning om den reservation som grundar sig på denna motion. I betänkandet konstaterar vi på s. 2 att det finns en moderat motion av Carl Bildt m.fl. som handlar om livstids fängelse. Vi begär där livstids fängelse för grov narkotikabrottslighet. Vi anför utförliga motiv för detta i motionen. Under punkt 30 i betänkandet begär vi att regeringen skall komma med förslag om psykiskt störda brottslingar. Vi moderater anser att det måste bli en ändring därvidlag. På samma sätt har vi tidigare hävdat vår linje när det gäller att döma brottslingar så att man inte hamnar i den situation som nu råder beträffande psykiskt störda som inte får den vård de behöver. Vi har också en annan motion, återgiven på s. 3 i betänkandet. Den har nummer So628 av Gun Hellsvik m.fl. Där begär vi under punkt 9 förslag till straffskärpning för grovt narkotikabrott. Det finns en utförlig motivering i motionen. Hemställanspunkterna finns på s. 27 i betänkandet. Som jag sade yrkar vi bifall till hemställanspunkt 2, som gäller obehörigt utnyttjande av annans identitet. Det är den motion som jag tidigare har nämnt av i första hand Rolf Åbjörnsson. Här föreligger reservationer i utskottet från oss i Moderaterna, från Centerpartiet, från Folkpartiet, från Miljöpartiet och från Kristdemokraterna.

Vi hävdar i vår reservation att det förslag till reglering som utredningen har lagt fram och som har remissbehandlats snarast bör leda till lagstiftning. I en ganska utförlig motivering i betänkandet pekar vi på det som har hänt och som visar angelägenheten av att nu äntligen komma till skott. Det har påpekats tidigare att man bör vidta åtgärder, dvs. fatta beslut här i riksdagen så att det inte inträffar fler fall av obehörig användning av annan persons identitet. Under punkt 2 i förteckningen över reservationer konstaterar vi behovet av att få bort benämningen snatteri. Det är nödvändigt att tala i klartext om vad det handlar om när det begås stöldbrott. Vi föreslår alltså att det så snart som möjligt läggs fram ett förslag om en annan beteckning på brott av det slaget och en lagändring som utmönstrar beteckningen snatteri när det i själva verket kan sägas vara fråga om stöld. Jag nämner ännu en gång en viktig del som handlar om de psykiskt störda lagöverträdarna. Vi moderater är starkt kritiska till den ordning, eller oordning, som gäller i fråga om påföljden för psykiskt störda lagöverträdare. Många av de farligaste brottslingarna finns bland dem som överlämnas till psykiatrisk vård. Vi har kunnat höra och läsa om häpnadsväckande fall där vederbörande efter att ha hamnat i en inrättning med svängdörrar, bokstavligen, går ut och utsätter andra människor för mycket kränkande behandling. Och i flera fall har det lett till mord. Vi motiverar naturligtvis utförligt varför vi vill ha en annan tingens ordning. Vi konstaterar att beslut om särskild utskrivningsprövning i realiteten grundas på mer eller mindre kvalificerade gissningar. Detta har också vitsordats av experter på området. Även om dessa experter kan mer än vi andra, blir det ibland våldsamt svåra följder, och andra människors liv äventyras. Vi hävdar och begär i vår motionstext att övriga psykiskt störda brottslingar i stället bör dömas till straff. När vi säger övriga psykiskt störda brottslingar avser vi dem som inte kan placeras i gruppen straffriförklarade. Den gruppen bör vara minimal. Det är vår bestämda uppfattning att riksdagen äntligen måste fatta beslut om detta så att vi får en annan ordning och inte som följden har blivit när psykiskt störda lagöverträdare, brottslingar, kommer ut i samhället på fri fot.

Herr talman! Att obehöriga utnyttjar andra personers identitet och därmed försätter dessa personer i besvärliga situationer är oacceptabelt. Självklart måste ett sådant beteende vara kriminaliserat, vilket Göthe Knutson också påtalade. Även Personnummerutredningen har kommit fram till det. Brottsbalken ger i dag inget skydd åt de personer som utnyttjas. Det är därför viktigt att ett sådant förslag läggs fram snarast nu i vår. Dessa synpunkter har utvecklats i reservation 1 med anledning av Kristdemokraternas motion. Vi i Centerpartiet står också bakom den reservationen. Det är också anledningen till att det har utdelats ett rättelseblad. Då behövs inte de påtalanden som finns i det särskilda yttrandet. Reservation 2 handlar om synen på stöldbrott. I Ordet snatteri kopplas av alltför många människor till en bagatellartad handling. Det ger fel signaler till människor. Särskilt allvarligt är detta när det gäller unga människor. Det är anledningen till att vi centerpartister har motionerat om att ordet snatteri skall utmönstras. Det gäller att kalla ett handlande för vad det är. Stöld är alltid stöld. Man lägger beslag på något som inte är ens eget. Det är fel. Och det skall tydligt framgå i ordval och i lagtext. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om lagändring på detta område. Herr talman! I en centermotion till årets riksdag upprepas tidigare centerkrav på en s.k. nollgräns för narkotika i trafiken i likhet med en principiell nollgräns vad gäller alkohol i trafiken. Sannolikt är det lika riskabelt att köra berusad på narkotika som att köra berusad på alkohol. Därför måste narkotikan bort från trafiken. Det gäller både till sjöss och till lands. Det har tidigare varit svårt att fastställa droghalter hos förarna. Men nu finns det både bättre teknik och analysmetoder för att säkerställa droghalterna. Vi kan i Sverige dessutom använda oss av internationellt accepterade tröskelvärden. Över huvud taget behövs mer effektiva åtgärder mot narkotikan i samhället. Vi vet att sambandet mellan droger och brott är tydligt. Statistiken som visar att droganvändningen bland ungdomar nu ökar är oroande. Alltfler ungdomar prövar droger i dag. Erfarenheten visar också på ett ökat experimenterande med tunga droger bland ungdomar. För att effektivisera bekämpningen av narkotikan bör självklart möjligheterna att ta i beslag och förverka de tillbehör som behövs för att bruka narkotika utökas. T.ex. bör det göras helt klart att haschpipor bör kunna bli föremål för beslag och förverkande, även om de påträffas utan samband med narkotika. Detta påtalas i reservation 9. Vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning. Slutligen vill jag bara anföra att vi från Centerns sida i ett särskilt yttrande framhåller, både vad gäller den s.k. Lindomeproblematiken och vad gäller skyldighet att ingripa vid brott, att det är viktigt att riksdagen snart får några förslag på lagstiftningsområdet att ta ställning till. I dag är det ett stort avstånd mellan vad som i lagstiftningen pekas ut som straffvärt i bl.a. frågan om underlåtelse att bistå en nödställd och vad allmänheten anser som ett moraliskt förkastligt agerande på detta område. Det bör kunna rättas till i förslag som går ut på att den enskilde bidrar på det sätt som är möjligt för att hjälpa en utsatt medmänniska. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2, men jag står självklart bakom alla reservationer där Centern finns med.

Fru talman! Betänkandet innehåller en mängd olika motioner och reservationer. Det gör att debatten här i kammaren kan upplevas som litet konstig. Olika ärenden och reservationer inom ett oerhört spritt område tas upp. Det är synd. I stort sett varenda reservation och motion förtjänar faktiskt en djupare och mera ingående debatt, vilket vi inte särskilt ofta har tid med. Motionerna kommer ju in så att säga i samlad trupp från den allmänna motionstiden. Det gäller då både partimotioner och kommittémotioner men även en del enskilda motioner. Det är, som sagt, synd att det inte finns möjligheter till en bättre behandling och en vidare diskussion här i kammaren. Fru talman! Jag skall lyfta fram Vänsterpartiets reservationer i betänkandet. Givetvis står vi i Vänsterpartiet bakom alla våra reservationer men jag yrkar bifall endast till reservationerna 6 och 10. Reservation 6 handlar om de psykiskt sjuka i fängelse. Från Moderaterna sades det tidigare i denna talarstol att möjligheten att dömas till rättspsykiatrisk vård bör avskaffas. I stället skall man, även om man är psykiskt sjuk, dömas till fängelse. Vi i Vänsterpartiet har faktiskt helt motsatt uppfattning. I reservation 6 pekar vi på den växande gruppen psykiskt sjuka på våra anstalter, vilket är en konsekvens av den lagändring som skedde våren 1991 och som ger en striktare definition av begreppet psykisk störning. Att antalet psykiskt störda som blir föremål för kriminalvård ökat beror till viss del också på den ofullbordade reformen om avvecklingen av institutioner för psykiskt sjuka. Undersökningar har visat att resultatet är både ett ökat antal självmord och en ökad kriminalitet hos nämnda grupp då samhället inte har klarat av att ge de här människorna förutsättningar att leva ett värdigt liv utanför institutionerna. Ökningen av antalet psykiskt störda på fängelserna har inneburit en ökad påfrestning på kriminalvården både när det gäller utbildningen av personal och när det gäller utvecklingen av vård och behandling. Gruppen psykiskt störda far ofta väldigt illa under fängelsetiden. De här människornas uppträdande inverkar många gånger negativt på behandlingen av de andra intagna. Nu går utvecklingen mot att det skapas stödavdelningar med särskilt utbildad personal. Någon avdelning har redan inrättats, och ytterligare platser planeras. Vi i Vänsterpartiet anser att psykiskt störda och psykiskt sjuka inte skall dömas till fängelsestraff. I stället skall de kunna få den vård som finns för ändamålet. Allting annat är inhumant. Även om personalen på dessa stödavdelningar kommer att ha en viss utbildning inom psykiatrin är det långtifrån fråga om den kompetens som finns inom institutioner särskilt avsedda för denna typ av vård. Vi i Vänsterpartiet anser därför att lagändringen 1991 var direkt felaktig. Därför bör man återgå till den tidigare skrivningen. Fru talman! Problematiken med psykiskt störda som släpps ut för tidigt från rättspsykiatrin och psykiskt störda som fortsätter att begå brott efter att ha kommit ut från en rättspsykiatrisk klinik löser man inte genom att i stället sätta de här personerna på tidsbestämda straff i fängelse, där möjligheten till vård snarare är mindre. De här personernas benägenhet att återfalla i brott när straffet gått ut och de släpps ut från fängelset har inte blivit mindre. Snarare har den risken ökat. Därför är det oerhört viktigt att i stället ta en diskussion om vilka förändringar som behöver göras inom rättspsykiatrin för att kunna säkerställa att allmänheten kan känna sig trygg. Det handlar inte om att frånta nämnda grupp människor möjligheten till bästa möjliga vård. Fru talman! Sedan skall jag ta upp en reservation som handlar om livstidsstraff och som jag inte har yrkat bifall till men som jag tycker att det är viktigt att lyfta fram. Det gäller reservation 13. Livstidsstraffet i Sverige i dag har drastiskt förändrats. Antalet livstidsdömda ökar kraftigt och för första gången har vi nu två kvinnor som dömts till livstidsstraff, vilket tidigare inte har skett i Sverige. Benådningspraxis har drastiskt ändrats under den senaste tioårsperioden. Det är ganska orimligt att ha ett livstidsstraff där praxis är att benådning skall ges av regeringen. Det är alltså inte domstolarna som fastställer straffet. Man har ett livstidsstraff. Sedan får man ansöka om benådning, och tidsbestämningen görs av regeringen. Vi anser att regeringen är ett verkställande organ, inte ett dömande organ. Det blir ganska orimligt med tanke på den faktiska strafftiden för personer som dömts för brott långt tillbaka i tiden och som i dag sitter på livstidsstraff. När dessa personer begär benådning och vill få en tidsbestämning kommer de att bedömas och påverkas av samhällsutvecklingen i dag. Detta strider mot kravet på rättssäkerhet och mot principen att påföljdssystemet skall vara rättvist och förutsägbart. I den här debatten vill vi inte ta en diskussion om hur långa straff det skall vara, utan det handlar om just den benådningspraxis som finns. Det är den verkställande makten som i stället fastställer strafftidens längd. Påföljdssystemet är faktiskt inte rättvist och förutsägbart för de här människorna. Sedan, fru talman, gäller det reservation 10, som jag redan har yrkat bifall till och som föranledde en viss diskussion i utskottet. Reservationen handlar om eget bruk av narkotika. Den svenska narkotikapolitiken har under många år varit mycket framgångsrik. I förhållande till övriga världen har Sverige i många år lyckats långt bättre än andra länder när det gäller att bekämpa narkotikamissbruket. Anledningen, fru talman, anser vi i Vänsterpartiet är den balansgång som man har mellan repressiva och rehabiliterande åtgärder. Tyngdpunkten i den svenska narkotikapolitiken under väldigt lång tid låg på framför allt de rehabiliterande insatserna just när det gäller missbrukarna. Största chansen att få stopp på spridningen av missbruk var att se till att missbrukarna kunde rehabiliteras och fick vård. Under den senaste tioårsperioden har vi sett en tendens att det är den repressiva sidan som fått övertaget i kampen mot narkotika. Det är straffskärpningar, förändringar i lagstiftningen och polisen som i dag tyvärr blivit de viktigaste instrumenten mot narkotika. Dessa har en oerhört viktig roll att spela, men med enbart dessa kommer man inte att kunna klara av det. Samtidigt har vi sett runt om i landet hur missbruksvården skärs ned. Den har skurits ned drastiskt de senaste åren. Även om polisen med urinprovstagning kan bevisa att man är missbrukare, vad händer sedan? Ingenting. I dag finns det väldigt litet rehabilitering att få. I stället har vägen gått mot hårdare straff, mot kriminalisering av det egna missbruket, vilket vi i Vänsterpartiet ansåg var rätt väg att gå när det infördes 1988. Det var en viktig markering från samhället att säga att det inte är tillåtet att bruka narkotika. Man införde då ett bötesstraff och dessutom sade att det straffrättsligt inte skulle påverka om man sökte vård och hjälp. Det här ändrade den borgerliga regeringen 1993 och införde också sex månaders fängelse på straffskalan för eget missbruk. Där gick vi i Vänsterpartiet emot. Vänsterpartiet anser fortfarande att fängelsestraff för eget missbruk är att välja fel väg i kampen mot narkotika. Missbruket är ett socialt problem. Missbruket måste bemötas med vård och behandling. Där måste vi bryta trenden. Vi kan inte straffa bort den. Vi kan inte sätta människor i fängelse därför att de är missbrukare, utan de skall i stället få vård och behandling. Därför har vi i reservationen påpekat att man bör avskaffa fängelsestraffet i straffskalan men fortfarande behålla kriminaliseringen och bötesstraffet. Nu anser vi i och för sig att bötesstraffet kanske inte är det allra bästa, utan den debatten och diskussionen behöver gå vidare. Går det att införa en annan åtgärd som i stället ger möjlighet till rehabilitering? Behöver vi skärpa vår lagstiftning när det gäller LVM och LVU för att man inom socialtjänsten skall kunna ta itu med missbruksproblemen? Men det är inte en straffrättslig fråga. Det är inte den repressiva delen som är det viktiga i kampen. Men tyvärr har den fått övertaget. Vi behöver nu ha en debatt och en diskussion om hur vi skall kunna hejda utvecklingen mot ökat missbruk och hur vi skall kunna hejda den spridning som sker i ungdomsgrupper i allt yngre åldrar. Det kommer inte att ske med polis. Poliser ute på fältet säger att det har varit viktigt att det har varit straffbart. Å andra sidan säger de att det är ganska så meningslöst när man ändå ser dem gång på gång och ingenting händer, när ingen vård och behandling finns att tillgå. Det är andra resurser som vi nu behöver sätta in för att kunna bryta det. Med detta, fru talman, vill jag säga att jag givetvis står bakom även övriga reservationer, men jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 10.

Fru talman! Med anledning av Alice Åströms anförande vill jag först påpeka att Alice Åström och möjligen hennes parti har en alldeles egen uppfattning om eget bruk av narkotika. Hon är i alla fall ensam om en reservation på den punkten under mom. 16 återgiven på s. 33 i betänkandet. Det grundar sig på precis den argumentering som Alice Åström själv förde här, att det är fel att straffa med anledning av att man använder narkotika för eget bruk. Vi har efter åtskilliga år av diskussioner i vårt land kommit fram till, i övrig enighet, att det är nödvändigt att kriminalisera även eget bruk av narkotika. Hanteringen av narkotika är en fruktansvärd handling som har renderat allt högre straff, och det med all rätt. Sedan till frågan om de psykiskt störda lagöverträdarna.

Det gör man inte med den modell som har varit rådande, dvs. en straffrihet.
Fru talman! Jag delar Göthe Knutsons åsikt om att det är oerhört viktigt att bekämpa narkotikan och att bekämpa den spridning som finns. Frågan är vilka insatser och vilka åtgärder man anser vara mest effektiva. Moderaterna ser tydligen straffet och den repressiva delen som det oerhört viktiga i kampen. Men vad har skett i verkligheten, fru talman? Fängelsestraffet infördes 1993 i straffskalan. Är det så att den markeringen, den vägen att gå har minskat missbruket? Har vi kunnat öka rehabiliteringsförmågan i samhället? Har vi kunnat stoppa spridningen av narkotikamissbruket? Nej, tvärtom. När Sverige varit som mest framgångsrikt i bekämpningen av narkotika har inte varit under den tid då man kriminaliserat missbrukare. Det är viktigt att poängtera att innehavet givetvis skall vara förbjudet. Att genom ett urinprov eller ett blodprov på en människa konstatera att någon är missbrukare och sedan döma till sex månaders fängelse har inte förändrat situationen. Tvärtom - ju mer vi har tagit till den repressiva delen, ju mer vi har skärpt lagstiftningen och överlämnat frågan till rättsväsende och polis, desto mer har missbruket spridit sig. Det är oerhört viktigt, anser vi i Vänsterpartiet, att när situationen är som den är stanna upp och analysera, inte fortsätta att tro att det är straffet och fängelset som kan avgöra. Nu är det rehabiliterande insatser och pengar till vård som är det viktiga om vi skall nå framgång.
Fru talman! Vi vet faktiskt att det är en oerhörd omfattning i narkotikabruket i länder där man mer eller mindre tillåter detta, dvs. där man inte i likhet med Sverige förbjuder och har narkotikabruket straffbelagt. I betänkandet på s. 31 har vi moderater mera utförligt kommit att beskriva vad vi anser. Jag har tidigare berört detta. Det handlar bl.a. om medborgarnas skyddsintressen. Vi har konstaterat att man måste sätta gränser i det här avseendet. Narkotikaanvändningen spred sig tämligen hejdlöst. Så sker i de länder där man inte satt en sådan gräns som vi gjort i Sverige. Det är helt enkelt nödvändigt att placera narkotikabruk precis så som vi har gjort i vårt land, och att riksdagen kommit att sätta dessa gränser. Jag hoppas att detta så kommer att förbli. Kampen mot narkotika kommer inte att kunna slutföras på annat sätt.
Fru talman! Göthe Knutson har en viss tendens att blanda bort korten, och att i den här diskussionen jämföra Sverige med länder där det är tillåtet att missbruka och där man har en liberal inställning och en legalisering. Jag har inte någon gång i mitt anförande sagt att vi anser att vi skall legalisera missbruket. Tvärtom är vi i Vänsterpartiet verkligen emot det. Vi har också sagt att vi anser att det skall vara kriminellt att vara missbrukare. Det skall inte vara tillåtet att inneha någonting för eget bruk. Det skall inte ens vara tillåtet att vara påtänd. Men den stora skillnaden ligger i om vi anser att fängelsestraff är den väg man skall möta ett socialt problem på. Fru talman! Jag tycker att Göthe Knutson förstör den narkotikapolitiska debatten. Det gör man om man hela tiden, så fort man vill diskutera om det handlar om vård eller rehabilitering eller om fängelsestraff, hävdar att man är för en liberalisering om man inte anser att fängelsestraff är det viktiga i de här frågorna. Vi i Vänsterpartiet anser att vård och behandling skall gälla. Det finns i dag brister när det gäller socialtjänsten, LVM och LVU där man i alltför liten utsträckning ingriper från socialförvaltningen, och där man i alltför liten utsträckning använder sig av LVU för ungdomar med missbruk. Där måste vi möta problemen för att se till att dessa ungdomar får den vård och behandling som behövs. Vi skall inte hota dem med fängelsestraff, och använda det som ett medel.
Fru talman! Även jag begärde ordet med anledning av Vänsterpartiets reservation när det gäller en mildare syn på eget bruk av narkotika. Historiebeskrivningen tycker jag var riktig. Vi har lyckats ganska väl i Sverige med kampen mot narkotikabrottsligheten. När Alice Åström beskriver att vi tidigare har haft en balans mellan den repressiva synen med straff, och att bestraffa även det egna bruket av narkotika, och behovet av vårdinsatser håller jag med om det också. Vårdinsatserna har minskat - den beskrivningen av verkligheten håller jag i och för sig med om, och jag tycker att detta är väldigt olyckligt. Det behövs kraftfulla insatser för att de som missbrukar skall få vård. Det instämmer jag i. Men om man av detta drar slutsatsen att eftersom vi inte fullt ut lyckats med missbrukarvården skall vi mildra synen på straffsidan och den repressiva sidan när det gäller narkotikabrottsligheten tycker jag att det är väldigt olyckligt. Det är att gå fel väg. Vi måste gå fram på bred front och förbättra vården, men naturligtvis hålla kvar den seriösa syn som vi har på det egna bruket. För detta behövs böter i straffskalan, och även fängelse, bl.a. för att kunna fastställa missbruket med hjälp av urinprov och blodprov.
Fru talman! Ingbritt Irhammar tog upp en hel del viktiga saker här. Men jag skall börja med det som hon inledde med, nämligen att Vänsterpartiet skulle ha en något mildare syn på missbruk. Jag har litet svårt att förstå de argumenten. Om man inte vill ha ett fängelsestraff skulle det alltså innebära att man har en mildare syn på missbruket i sig. Vi i Vänsterpartiet anser att vi inte har det. Om man har kunskap om missbrukarvård och missbrukare vet man att det är oerhört mycket tuffare, och oerhört mycket mer arbetsamt, för en missbrukare att behöva gå in i vård och behandling och ta itu med sina missbruksproblem än att gå och sätta sig i en cell i ett fängelse under en kortare tid för att sedan gå ut och fortsätta med sitt missbruk. Vi har ingen mildare syn på detta. Vi anser att det behövs helt andra åtgärder för att komma till rätta med missbruket. Det upplevs av missbrukare själva som en mycket tuffare syn på missbruket. Vi är överens om att det saknas resurser. Man har sagt att man trots detta inte kan skära ned straffen. Vi i Vänsterpartiet menar att det är just synen på kampen mot missbruk som har förändrats. I takt med att man mer och mer lagt tyngdpunkten på den repressiva delen har insatserna minskat på de övriga delarna. När resurserna fördelas har de lagts på den repressiva delen. I och med detta har det också skett en förskjutning av ansvarsfördelningen till den repressiva delen i stället för till socialtjänsten. Detta har blivit effekten av besluten. Därför är det viktigt att få en väg tillbaka, där den repressiva delen inte väger så tungt.
Fru talman! Det gäller att gå fram på bred front på detta område. Jag kan fortfarande inte förstå slutsatsen. Eftersom man misslyckats med vårdinsatserna och eftersom de är otillräckliga skall man tydligen också dra ned på den repressiva delen. Det är det som jag inte förstår. Man kan ju få en balans genom att öka vårdinsatserna. Jag tycker också att vi mer skall betona de förebyggande insatserna, med attitydpåverkan och opinionsbildning. Jag skall nämna ett exempel på varför det behövs repressiva delar i narkotikabekämpningen. I och för sig tycker jag inte att fängelse skall vara det normala straffet för eget bruk av narkotika. Men i de fall där någon dömts till bötesstraff och där bötesstraffet nonchaleras av den som har fått det tilldömt kan det ibland bli aktuellt med fängelsestraff. Det är viktigt att kunna ha detta kvar i den repressiva delen för att kunna åtgärda och gå åt narkotikabrottsligheten effektivt och på bred front.
Fru talman! Det finns kanske inte så mycket mer att tillägga i debatten. Vi i Vänsterpartiet anser att det handlar om vilka resurser man använder, var man lägger dem och var ansvarsfördelningen och tyngdpunkten ligger. Jag har fortfarande inte hört någon i debatten - även om Ingbritt Irhammar var inne på att man kanske skall kunna använda fängelse om någon inte betalar sina böter - som har kunnat hävda att fängelsestraffet skulle förändra missbrukarnas situation. Ingen har kunnat hävda att fängelsestraffet i sig skulle vara något verkningsfullt för missbrukare, så att man får dem att upphöra med missbruket. Sätter man detta i relation till vård och behandling handlar det för oss i Vänsterpartiet om att vår syn på missbrukare är att de är offer, som behöver vård och rehabilitering. Detta är ett socialt problem, och inget problem som vi kan straffa bort med fängelsestraff. Det behövs en annan syn på kampen, och en annan ansvarsfördelning på detta område. Det behövs också mer resurser till vården och rehabiliteringen, och kanske mindre resurser till den hantering inom rättsväsendet som har fört med sig t.ex. urinprovstagning och allt sådant. Dessa resurser behövs för att rehabilitera människor, och inte för att straffa dem.

Fru talman! Jag kommer inte att upprepa de argument som redan har framförts för de reservationer som jag står bakom. Jag skall tala om ämnet underlåtenhet att reagera mot annans brott. I svensk rätt finns inte någon allmän skyldighet att vara verksam för att avslöja eller förhindra brott. Detta borde väl i och för sig vara självklart, och omfattas av det personliga ansvaret. Men för att förstärka denna inriktning borde även lagen tydligt visa samhällets syn. De personer som medverkar med passivitet sanktionerar ju ett brott. I stället skulle detta brott kunna förhindras eller klaras upp. Underlåtenhet att avslöja brott är endast straffbelagt i vissa fall där det särskilt föreskrivits i brottsbalken. Det gäller för ett förhållandevis litet antal grova brott. Huvudregeln är det krävs uppsåt för att någon skall kunna bli ansvarig för underlåtenhet att avslöja brott. Straffansvaret för att förhindra brott är mycket begränsat i lagen. Det står inte att man måste anmäla detta till en myndighet. I det här betänkandet behandlas en hemställanspunkt som finns i en motion som jag har skrivit som handlar om sexuellt utnyttjande. I flera aktuella fall som domstolsbehandlats har det visat sig att det fanns åskådare som passivt betraktat sexuella övergrepp och utnyttjande av kvinnor utan att göra någonting. De har kunnat gå fria från detta. De hade ju faktiskt kunnat förhindra detta brott. Även när det har varit misshandel som har lett till dråp har det funnits personer som passivt åsett detta fast de skulle ha kunnat göra anmälan eftersom de har haft en mobiltelefon med sig. De har inte heller ansetts skyldiga. Nu har ju Kvinnofrid, regeringens proposition om våld mot kvinnor, kommit. Jag slog upp det kapitel som handlar om detta i Kvinnofrid. Där föreslår regeringen att just underlåtenhet att anmäla eller på annat sätt avslöja vissa grova sexualbrott skall straffbeläggas. Man ändrar alltså detta i propositionen Kvinnofrid, men då gäller det sexuella brott. Men det är en del av det jag krävt. Det är mycket positivt att se detta. Men jag tycker fortfarande att skyldigheten borde vara mer generell och även gälla andra typer av brott. Straffansvarsutredningen är inne på samma linje och förespråkar att underlåtenhet att avslöja brott generellt sett skall vara straffbelagt om brottet har ett straffminimum på två års fängelse eller däröver. Miljöpartiet anser att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen med förslag till lagändring. I betänkandet står att ärendet för närvarande bereds i Justitiedepartementet. Ofta när man har skrivit motioner under den allmänna motionstiden är det antingen en utredning på gång eller också håller det på att beredas i Regeringskansliet. Man blir tveksam om man då skall yrka på sin reservation så att det går så långt som till votering. Jag nöjer mig med att den här reservationen finns med. Jag vill att detta snarast återkommer till riksdagen. Däremot yrkar jag bifall till reservation 13. Den gäller livstidsstraff. Miljöpartiet anser att dessa bör avskaffas. Antalet livstidsdömda har ökat och benådningspraxis har ändrats. Under en viss tid har man sett att det genomsnittliga livstidsstraffet tidsbestäms när mellan åtta och nio år har avtjänats. Under den tiden lever man i total ovisshet. Sedan har regeringen sagt sitt, och man har kommit fram till en resterande tid på ca 16-17 år. Men under de senaste åren finns det en klar tendens till förlängning av både dessa tider, bl.a. när den straffade får veta hur lång strafftiden kommer att vara. Miljöpartiet anser att ett straff alltid skall tidsbestämmas på förhand. Detta har mycket stor betydelse för klimatet inne på anstalterna. Den totala ovissheten i det här sammanhanget är mycket passiviserande och skadlig. Vi tycker att det är domstolen som skall avgöra detta från början, och inte regeringen som det är i dag. Domstolen skall vara den dömande makten.